Herr talman! Herr Magnusson i Kristinehamn sade att frågan om en järnvägstunnel Helsingborg—Helsingör diskuterades redan på 1800-talet. Vi befinner oss nu i 1900-talet, och nu har vi 1900-talets chans att få till stånd en järnvägstunnel mellan Helsingborg och Helsingör. Herr Magnusson i Kristinehamn säger nej till detta och menar att nu måste vi ha nya utredningar och nya överläggningar. Men det som möjliggör byggandet av denna tunnel är just att vi har kunnat få ett avtal med danskarna där alla dessa fyra olika projekt är samlade i ett paket. Som jag sade förut går det inte för Sverige att bygga en tunnel till Danmark, om inte Danmark är med på detta. Herr Magnussons nej i dag innebär alltså att han inte får någon järnvägstunnel mellan Helsingborg och Helsingör inom överskådlig tid. Det är den konsekvens han får ta. Det är sant att man måste göra undersökningar. Jag har påpekat att vi i utskottsmajoritetens betänkande — det antydde också herr Magnusson — har klargjort att här behövs undersökningar när det gäller vattenströmmar, när det gäller andra hydrologiska faktorer, när det gäller marinbiologi osv., och det är naturligtvis angeläget att vi sätter i gång dem med en gång. För vår del har det helt enkelt gällt om vi skall delta i ett beslut där vi kan medverka till en positiv lösning, syftande till att ha järnvägsförbindelsen färdig samtidigt som broförbindelsen — en broförbindelse som kan avpassas efter det trafikbehov som kommer att visa sig. Det kan vi göra genom ett bifall till utskottets förslag, som samtidigt innebär ett avståndstagande från de teknokratiska tankarna på en hård koncentration och exploatering i sydvästra Skåne.

Herr talman! Jag är inte så förfärligt övertygad om att jag har fått något riktigt fast grepp på när en järnvägstunnel i HH-leden kan komma till stånd, även om man skulle gå på det förslag utskottet lägger fram i dag. I viss mån är ju det projektet ändå skjutet på framtiden. Dessutom tycker vi som så, att skall man bygga en järnvägstunnel i HH-leden bör den byggas med tanke på framtida kapacitetsbehov. Vi förutsätter nämligen att järnvägstrafiken skall få ökad betydelse, och därför menar vi att det enda riktiga är att satsa på en dubbeltunnel. Det är ju ett paket som ligger framför oss nu, och det innefattar både bilbron och den tunnel som är föreslagen. Eftersom vi är motståndare till bron, får vi naturligtvis gå emot även förslaget om HH-tunneln. Men jag skulle vilja poängtera att det från dansk sida redan tidigare har visats ett mycket stort intresse för att få till stånd en tunnel i HH-leden. Och en tidigare talare — jag tror att det var herr Lothigius — förutsatte att även om inte Saltholmsprojektet skulle bli förverkligat, skulle det finnas mycket god möjlighet till en uppgörelse med danskarna i fråga om en tunnel i HH-leden.

Herr talman! När de har diskuterat om tunneln skall vara enkelspårig eller dubbelspårig har både de danska järnvägsmyndigheterna och de svenska ansett att med tanke på den korta sträcka som själva tunneln urder Öresund omfattar räcker det inom överskådlig tid med den kapacitet som en enkelspårig tunnel får. Och det som man bör beakta här är att förslaget innebär att vi får en järnvägstunnel, under det att herr Magnussons i Kristinehamn negativa inställning betyder att förslaget om de fasta förbindelserna förkastas och man får börja från början igen med nya förhandlingar. Där har vi den stora ovissheten.
Herr talman! Jag är inte övertygad om att vår ståndpunkt i ch för sig skulle förskjuta frågan. Det förutsätts ju ändå att bilbron skall byggas först. Vi har redan tidigare varit inne på att det också kan komma att visa sig att trafik kommer att dras över från den HH-led som redan nu finns till den bilbro som kommer att byggas mellan Köpenhamn och Malmö. Jag tror alltså att ett satsande från början på en järnvägstunnel i HH-leden skulle göra det möjligt att tidigare få till stånd en effektiv järnvägsförbindelse över till kontinenten.

Herr talman! Politik är inte alltid att vilja. För oppositionspolitiker, kanske särskilt för moderata samlingspartiet i det här fallet, har det gällt att politik är att välja. Det är då fråga om vårt ställningstagande till regeringens förslag att godkänna avtalet mellan Sverige och Danmark, ett avtal vars tillkomst vi på inget sätt har haft möjlighet att påverka. Att många människor upplever sig ha ställts inför färdiga fakta har säkert bidragit till att skapa en våldsam reaktion mot förslaget. Detta har i sin tur tyvärr haft till följd att konkreta sakfrågor sällan har kunnat diskuteras, eftersom debatten medvetet infekterats av vissa intressegrupper. I sitt politiska väljande har moderata samlingspartiet beslutat att acceptera avtalsförslaget. Detta vårt accepterande innebär emellertid inte att vi är odelat tillfredsställda med avtalets utformning och det förarbete som ligger bakom avtalets tillkomst. Vi är emellertid medvetna om att trafikutskottet i sitt arbete försökt att tänja avtalets bestämmelser i en riktning som syftar till att tillfredsställa såväl motionärer som trafikutskottets ledamöter från moderata samlingspartiet. I ett avseende har vi känt oss hårt bundna. Trafikminister Norling har ju sagt i sin proposition att det gäller att förkasta eller acceptera avtalet, ungefär som riksdagen skall göra i vår med det vilande grundlagsförslaget.

Jag har också litet svårt att acceptera att Sverige först skall godkänna avtalet. Inte minst mot bakgrund av anknytningen till Saltholmsprojektet hade, tycker jag, det riktiga tillvägagångssättet varit att Danmark efter Sveriges erbjudande godkänt avtalet och vi hade kunnat konfirmera detta. Nu är emellertid situationen sådan som den är, och vi har att ta ställning till föreliggande proposition. Den allmänna opinionen mot fasta förbindelser har koncentrerats till den södra KM-leden. Det är i och för sig, om vi skall bedöma det miljöpolitiskt, kanske märkvärdigt. Helsingborg—Helsingörleden är det av förslagen vars ekologiska och kanske särskilt marinbiologiska konsekvenser är minst utredda. Alternativet, som jag från början och många med mig helst hade sett — en bro mellan Helsingborg och Helsingör —, hade förorsakat mindre bekymmer. Men vi vet i dag att det förslaget föll, bl.a. mot bakgrund av att man i Danmark ansåg att det skulle medföra trafikinvesteringar på åkerjorden på Själland som danskarna inte gärna ville se gjorda. Det skulle ha blivit ytterligare investeringar i förhållande till vad de nu gör. Jag vill gärna redan nu säga att när vi anlägger agrara synpunkter på den här propositionen, så måste vi samtidigt anlägga internationella. Livsmedelsbristen är ingen nationell företeelse i vårt land, den är och kommer att förbli en global företeelse. Så tillkom emellertid det faktum att Kastrup måste ersättas. Egentligen borde, herr kommunikationsminister, hela debatten ha kunnat koncentreras till en enda fråga: Behöver vi i Norden en stor internationell flygplats? Den frågan har diskuterats i Nordiska rådet, och den har åtskilliga gånger diskuterats av, som jag uppfattat det, en enig riksdag. Man har alltså varit enig om behovet härvidlag. Från moderata samlingspartiets sida har vi därför knutit godkännandet av avtalet till byggandet av en storflygplats på Saltholm. Avtalet i sig innehåller ingen passus om att Danmark förbinder sig att bygga en storflygplats. Den förutsätts bli byggd, och beslut har också fattats av folketinget. Men den politiska situationen i Danmark är sådan att jag tror att vi har gjort alldeles rätt från moderata samlingspartiets sida när vi begärt att riksdagen skall uttala att Saltholmsprojektet är grunden för brobygget. Det är ett uttalande som trafikutskottet också har föreslagit att riksdagen skall göra, och så kommer säkerligen att ske. Det är en grundläggande och ovillkorlig förutsättning för godkännande av avtalet. Kommunikationsministern tog upp frågan om finansieringen. Jag träffade här i riksdagshuset en person som icke var riksdagsman men som hade lyssnat på kommunikationsministern, och han sade: Är det inte våra skattepengar som skall gå till KM-leden? Det tycker jag ger belägg för att det var riktigt att kommunikationsministern tog upp denna fråga, fastän den har diskuterats i sex månader. Den har ännu inte nått ut till svenska folket. Här har diskuterats orsaken till de missförstånd när det gäller finansieringen av KM-leden som har uppkommit, och man har bl.a. nämnt tidningen Land. Jag vill gärna ha in i riksdagens protokoll frågeställningen som den var publicerad i tidningen Land. Jag tror nämligen att de falska premisser under vilka man gick ut och frågade svenska folket i mycket hög grad har bidragit till att skapa opinionen mot KM-leden. Den fråga som ställdes hade följande lydelse: ”Förslag finns att bygga en järnvägstunnel mellan Helsingborg och Helsingör. Sveriges kostnad för tunneln skulle bli ca 400 miljoner kronor. Förslag finns också att bygga en landsvägsbro mellan Malmö och Köpenhamn. Sveriges kostnad för bron skulle bli ca 1 200 miljoner kronor. Anser ni — — —” osv. Från denna talarstol har åtskilliga gånger i dag förts fram synpunkter på denna frågeställning, och jag skall inte ytterligare komplettera dem. Men jag tror att man ibland måste gå ned till ännu enklare ord, och jag drog parallellen att ställa följande fråga till en person: Vill du köpa en Volkswagen för 20 000 kronor eller en stor Volvo för 40 000 kronor? Är man i mindre goda ekonomiska omständigheter är det väl självklart att svara: Ingendera — möjligtvis Volkswagen. Men för att fortsätta liknelsen hade det varit riktigt att gå ut och fråga: Vill du för en billig penning låna en Volvo eller vill du köpa en Volkswagen för 20 000 kronor? På det sättet kan man skapa en opinion. Och den opinion som tillskapats tycks ha vunnit mycket stort insteg hos svenska folket efter Rapports redovisning. Enligt tidningsreferat var ju motståndet där beroende bl.a. på kostnaden. Herr talman! I en motion har jag tillsammans med herr Clarkson mycket starkt velat prioritera byggandet av HH-leden. Jag har i motionen utförligt redovisat orsakerna till detta mitt ställningstagande, där givetvis det mest väsentliga är betydelsen av att föra över så stor del som möjligt av vårt transporterade gods till spårbunden trafik. Jag tror att det är utomordentligt väsentligt att så sker, och frågan har kanske än mer aktualiserats i dessa de senaste dagarna av energikris. I motionen krävs att HH-leden skall vara färdig ett år före KM-leden. Trots att trafikutskottet avstyrkt motionen, eftersom den innebär ett avståndstagande från propositionen, hoppas jag att den omständigheten att utskottet använder ordet ”samtidigt” när det gäller HH-leden i alla händelser skall förhindra att denna led blir färdig senare än KM-leden. Och eftersom knappast vår konung — eller vem det nu blir som skall klippa av banden — lär klippa dem på samma dag tillåter jag mig att alltjämt hysa den förhoppningen att HH-leden skall blir färdig tidigare och dessutom att den skall bli färdig även om en fördröjning av Saltholmsprojektet hindrar eller omöjliggör byggandet av en bro. Under mina år i riksdagen har jag ägnat mig åt och tyckt om att ägna mig åt miljöfrågorna. Mot bakgrund av den miljöpolitiska betoning som den här frågan har fått kanske då många anser det underligt att jag med mitt intresse för miljön ändå har biträtt propositionens förslag att godkänna avtalet. Men miljöpolitik är som jag ser det inte bara att säkra en god miljö åt dem som redan har en sådan, utan vi har också ett miljöansvar mot dem som saknar en god miljö — ja, för dem som har en dålig miljö. Tillsammans med riksdagskamrater är jag ofta i Malmö och känner därför till problemen i den staden. Dessutom har jag i minnet hur färjeläget i Malmö såg ut 1963, alltså för 10 år sedan. Och jag vet hur där ser ut i dag, med uppställningsplatser och köer, med en växande genomfartstrafik och ett ökande antal bilar för uppställning för överfart på färjorna. Att extrapolera fram denna minnesbild till 1985 ger för mig en fasansfull föreställning om hur Malmö innerstad kommer att gestalta sig. Mot detta sätter jag då verkan av en enda led, där ingen bil behöver stanna, där bilarna kör rätt över Sundet och där Malmö kan få fungera som en stad med kortare väntetider, mindre buller och mindre avgaser. Framtiden får väl visa om jag har fel. Erfarenheten hittills visar att jag har haft rätt. Jag skall inte heller — som flera andra har gjort — tala om konsekvenserna för Helsingborg, alltså konsekvenserna av vad som sker i Sundet med en växande färjetrafik. Jag vill i stället erinra mig vad Carl Snoilsky en gång skrev i en dikt som riktade sig till HH-leden och där han säger så här: där går gränsen mellan Sverige Jag tror att vi i framtiden kan få ändra orden ”bäckens smala silverband” till ”Sundets vackra silverband” för bron kommer att gå på den södra leden. I miljödebatten har frågan om åkerjorden intagit en framträdande plats, och där har siffror bollats fram och tillbaka med varandra. Men vad man inte har tagit upp är vad som händer med åkerjorden för det fall att bron inte kommer till. Vi har fattat beslut om att bygga ut Sturup med en parallellbana och en tvärbana 1975 men det beslutet är nu uppskjutet. Det skulle vara mycket intressant att höra kommunikationsministerns svar på denna fråga: Om Saltholm kommer till, behövs det då över huvud taget någon utbyggnad av Sturup? Om inte är det väl rimligt att säga, att mycket stora åkerarealer — låt vara av inte lika hög kvalitet som i Malmöområdet men dock i hög grad jordbruksproduktiva — kommer att räddas åt svenskt jordbruk. Men dessa miljövärden tiger man med. Dessutom vill jag, för att återgå till situationen i Malmö, säga något om ianspråktagandet av åkerjord. Den som har varit på Nobelvägen och talat med, inte bara dem som demonstrerade i frågan, utan också med dem som bara bor där, vid en väg med en genomfartstrafik som är fullständigt orimlig, vet att det ligger i de människornas intresse och i samhällets intresse att ringvägarna kommer till stånd oberoende av bron. Så kommer också att ske. Men det stora hotet mot Skåneregionen är inte bron, utan det är SSK-planen. Först och främst är det orimligt med den hopkoppling som har gjorts mellan bron och SSK-planen. Jag tror att det var kommunikationsministern som berörde förtroendet för de kommunala förtroendemännen. Vi gläder oss åt att för första gången på 40 år ha fått borgerlig majoritet i Malmöhus läns landsting, och vi önskar herr Håkansson välkommen som landstingsordförande. När det gäller den fortsatta utbyggnaden av vårt län och SSK-planens genomförande är det inte i första hand vi här i riksdagen som skall besluta; det är de olika kommunerna från Trelleborg och upp till Kävlinge. Det är borgerlig majoritet i ett par av dem, och det är socialdemokratisk majoritet i Malmö. Om man nu inte kan vara så generös som herr Norling och tro även på motståndarpolitikernas goda vilja, så bör man väl ändå i rimlighetens namn tro på partikamraternas goda vilja. Centerpartiet är det största partiet i de flesta av dessa kommuner med borgerligt styre. Jag tycker att det vore ytterligt angeläget att centerpartiet i stället för att motarbeta bron på detta, som jag tycker, ojusta sätt verkligen gick in för att tillsammans med oss andra få majoritet också i Malmö stad. Då skulle vi ju vara alldeles säkra på att den koncentration och den fasansfulla utveckling som har skildrats också av vpk inte skulle bli verklighet. 1985 har nämnts som ett aktuellt årtal. George Orwell har skrivit en bok som heter ”1984”. I samband med den debatt som förekommit om brobygget har jag erinrat mig hans skräckvisioner av en diktaturstat där människan var av noll och intet värde. 1984 låg när boken skrevs — på 1940-talet — långt fram i tiden. Vi kan i dag konstatera att samhällsutvecklingen — tack vare inflytandet av oss politiker på riksoch kommunalplanet — icke har gått i den riktning som Orwell anteciperade i sin bok ”1984”. Det är därför för mig oförståeligt att reservanterna i sin miljöpolitik och sin trafikpolitik återgår till sådana science-fictionförutsägelser i stället för att i vår verklighet bygga och verka för den goda miljö och det goda samhälle som vi vill ha omkring oss. Jag tror — och många delar där min uppfattning — att västvärlden i dag står inför en vändpunkt. Även om den aktuella energikrisen är temporär har den långtgående verkningar. Vi måste i framtiden i betydligt högre grad projektera för ett liv med mindre slöseri med och fullvärdigt utnyttjande av de naturresurser som vi kan och får utnyttja. Dit hör också bensin och drivmedel för våra fordon. Våra värderingar av livskvalitet kommer att förändras och har redan gjort det. Det materialistiska samhället med tillväxttakten som enda kriterium på framåtskridande kan och bör inte leva vidare. Några undrar kanske hur man då kan stödja tillkomsten av en bro mellan Köpenhamn och Malmö. Jag för min del vill arbeta just för denna verklighet. Den grundläggande målsättningen är att närma folk och nationer varandra. Isolationism betyder utarmning, inte bara materiellt. Genom friare och bättre förbindelser individer och länder emellan skapas de enda godtagbara förutsättningarna för fred och frihet på denna jord. Herr Lothigius talade om internationell allemansrätt. Den skall ställas mot den nationella eskapism som jag tycker präglar motståndarnas argumentering här i dag. Vi riksdagsmän som har sysslat med denna fråga har på många håll fått höra: Du är väl inte för fin för att byta åsikt? Nej, jag tror att vi riksdagsmän i hög grad skall vara benägna att byta åsikt, om det finns anledning till det. Men vi måste grunda våra åsikter på en ärlig övertygelse. Min ärliga övertygelse är i detta fall att det är bättre att godta förslaget i propositionen om godkännande av avtalet än att rösta på centerns eller vpk:s reservation.
Herr talman! Fru Sundberg har varit inne på planeringsfrågorna och då också kommit att nämna Malmöhus läns landsting. Det är fullt klart att landstingen är intresserade av planeringsfrågorna, men vi har inte stor möjlighet att påverka dem. Landstingen vill försöka skaffa sig större inflytande, och vi har under de senaste åren fått en vidgad debatt i landstingen om dessa frågor. Nej, det är länsstyrelsen som till stor del sköter planeringen, och givetvis även kommunerna. Vad är det som i mycket hög grad styr just koncentrationen av bebyggelse? Jo, under de gångna åren har bostadskvotstilldelningarna i stor utsträckning styrt lokaliseringen av bostäder. För Malmöhus läns del har vi därvidlag två kvoter: en för SSK-området, direkt från bostadsstyrelsen, och en för den övriga delen. Sedan kan jag nämna att de områden som expanderat mest är de kommuner som har socialdemokratisk majoritet: Trelleborg, Malmö, Landskrona och Helsingborg. Det är fullt klart att vi i centern skall använda vårt inflytande där vi har något till att åstadkomma en annan fördelning än det varit tidigare. Vidare vet jag att fru Sundberg har motionerat om den goda jordens bevarande. Hur stämmer det med att hon nu frivilligt är med på att upplåta det som de facto är såväl Skånes som Sveriges bästa jord för ett ändamål som den egentligen inte skulle användas till?
Herr talman! Det är riktigt att jag två gånger har fått riksdagen — en gång genom jordbruksutskottet och en gång genom civilutskottet — att uttala sig i hög grad positivt till yrkandet att vi skall bevara högvärdig åkerjord från bostadsbyggande. Men i det här sammanhanget är åtgången av åkermark marginell. Redan den vinst som görs om vi antar att vi slipper bygga ut Sturup med två banor är större. Jag tycker att man i ärlighetens namn då måste tillägga att herr Håkansson och jag, om vi skall vara helt konsekventa, inte borde tillåta våra barn och barnbarn att bo i egnahem på skånejorden. Det är den för dyrbar för. Skall vi hårdra frågan om åkerjorden extremt får vi bara tillåta höghusbebyggelse — som är den minst markkrävande. Det extra tillskottet för brobygget motsvarar ett par års skillnad mellan egnahemsoch höghusbebyggelse i vårt eget län. Vägplaneringen i övrigt är, som jag tidigare anförde, icke beroende av brons tillkomst.
Herr talman! Fru Sundberg och jag skall inte träta om detta, men jag tror att vi är överens om att det finns en mycket stor variation i vad gäller beskaffenheten hos åkerjorden i Skåne — inte minst i Malmöhus län. Vi behöver inte fara särskilt långt från Malmö-Lundområdet för att komma till ur åkerbrukssynpunkt mycket sämre mark, som kan bebyggas. Jag vill åter anknyta till landstingen. För några år sedan begärde vi från centerns sida att man skulle försöka få fram planering för ett ökat byggande i t.ex. Sjöbo, Hörby och liknande trakter — där det inte finns möjlighet, hur man än bär sig åt, att få samma avkastning av jorden som inom Malmö-Lundområdet. Det är en väsentlig skillnad.
Herr talman! Vi skall inte starta en jordbrukspolitisk debatt, men herr Håkansson och jag är nog fullständigt överens om en sak, nämligen att vi — om vi kan få en borgerlig majoritet i Landskrona och Malmö — troligen kan slippa mycket av den bortödsling av åkerjord som skett i samband med bostadsplaneringen. Sedan tror jag inte att vare sig moderata eller centerpartistiska kommunalpolitiker kan ha fullständigt rent samvete när det gäller skydd av åkerjorden. Men bl.a. på den punkten har landsting och länsstyrelse en uppgift att fylla, och kanske också på sikt riksdagen.

Herr talman! Den som hela sitt liv bott vid Öresund och på nära håll — från båda sidor av sundet — har upplevt de senaste decenniernas nästan otroliga ökning av antalet resor över Öresund, såväl i södra som i norra delen av sundet, måste ställa sig oförstående inför de politiker som med hänvisning till antingen miljövårdshänsyn eller olika trafikpolitiska uppfattningar vill uppskjuta förverkligandet av de fasta förbindelserna över Öresund. Politik är att vilja, har det sagts. Ja, just det! Det är att vilja med gemensamma lösningar underlätta för människorna att genomföra sina önskemål också när det gäller resor och fritid. Får verkligen politikerna fördröja frågan längre? Även en begäran om ytterligare utredning av tidplaner m.m. innan ett slutgiltigt ställningstagande skall ske måste med hänsyn till att avtalen också skall godkännas av den danska regeringen anses innebära osäkerhetsmoment. Från socialdemokratiskt håll i nordvästra Skåne och i Skåne över huvud taget finns det ingen tvekan inför förslaget — snara fasta förbindelser behövs över Öresund. Vad vi med motion nr 2077 har önskat är att föra fram projektet med järnvägstunneln i HH-läget till samma angelägenhetsgrad som bron mellan Köpenhamn och Malmö. Det gäller att ordna järnvägstrafiken mellan Sverige och Danmark och därmed också kontinenten på ett mindre tidskrävande och mer smidigt sätt än nu så att inte stora mängder av gods måste vänta på överskeppning och passagerarvagnar måste kopplas av och an på färjorna. Det finns för närvarande stora godsterminaler som belägger centrala utrymmen i Helsingborg och Helsingör, och det är till mycket stort besvär för planeringen i städerna. Det har talats mycket om kringmiljön vid brobyggena. Jag skulle vilja uppmana de till brobygget tveksamma ledamöterna här att ta en titt på omgivningen vid ett par arrangemang för trafik i Danmark: Storströmsbron och Stora Bältfärjorna. Storströmsbron är en bro för vägoch järnvägstrafik mellan Själland och Falster, och där finner man en mycket fin trafikström både före och på bron. Den har en vacker omgivning, där är ingen smuts, ingen oljerök. Om vi däremot kommer till omgivningen av Stora Bältfärjorna i Korsör och Nyborg skall vi finna stora permanentbelagda terminaler för bilar, massvis med spår för tåg, stora vägoch lossningsarrangemang, många bilköer och fullt med oljerök och gnissel från järnvägsvagnar. Närmiljön för de människor som bor på dessa platser ter sig helt olika beroende på om det är färjetrafik eller trafik över bro. Det är ingen tvekan om att trafiken över bro är den som för människan i den nära miljön måste te sig mycket mer angenäm än färjetrafik. Beträffande de mera vidsträckta miljöintressena kan det naturligtvis se annorlunda ut, men där vill jag hänvisa till andra socialdemokratiska politiker som senare tar till orda i debatten. Statsrådet har upplyst om att godsmängderna ökar oerhört, och jag vill därför också understryka behovet av att järnvägstunnelns projektering forceras. En annan politiker från Helsingborg, Sten Sjöholm, har i motion föreslagit att överenskommelsen om tunnelbygget skulle avslås. Jag har en känsla av att han här förfäktar vissa kortsynta ekonomiska synpunkter när han menar att ett tunnelbygge skulle med några år försena lösningen av vissa planeringsfrågor i Helsingborg och av denna orsak vill avslå förslaget om en långsiktig lösning av bangårdseländet i Helsingborg. Jag kan inte tänka mig att de danska och svenska järnvägsmyndigheterna på sikt skulle föredra en överföring av gods per färja i leden Helsingborg— Helsingör eller någon annan färjled mot kontinenten. Jag anser att även Helsingborgs planeringsfrågor på sikt måste lösas bäst om en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör kommer till stånd. Större delen av nordvästra Skånes befolkning delar säkerligen denna uppfattning. HH-leden är väsentlig även för trafiken från norra och västra Sverige. Vi motionärer är därför tacksamma för att trafikutskottet har tillstyrkt vår önskan om att föra fram just den frågan. Det har talats här om att man för att bygga tillfartsvägarna till bron måste lägga beslag på värdefull åkerjord.

När det gäller planeringsfrågorna vill jag understryka att det är viktigt, när ett beslut om brooch tunnelbygge har fattats, att de lokala instanserna verkligen planerar för dessa förbindelser och för miljön vid fästena på båda sidor. Det måste bli ett mycket intimt samarbete mellan olika planeringsmyndigheter och vägmyndigheter i Skåne och Danmark, så att vi kan skapa en angenäm miljö för människorna. Frågan om fasta Öresundsförbindelser har varit som en långdans med många turer, I 20 år har dansen gått. Sedan Bengt Norling tog ledningen av långdansen tycker jag att den har stadgat sig, och den synes nu närma sig slutmålet. Nu bör långdansen, åtminstone på den svenska sidan, ta slut. Jag tycker att statsrådet Norling precis som den lugne och snälle tomten nu skall få pusta ut efter Luciadagen. Jag är mycket tacksam för att HH-ledens projektering har förts fram genom utskottets förslag, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Fru Lundblad sade något om bangårdseländet i Helsingborg och att det skulle vara orsaken till att jag är motståndare till en tunnel. Så är det inte, och jag skall återkomma till det. Vi har förvisso ett elände när det gäller bangården i Helsingborg, men att driva den frågan är bypolitik, och som fru Lundblad vet är jag en svuren fiende till sådant i riksdagen. Fru Sundberg talade om sundets vackra silverband. Jag är en litet mer prosaisk natur, och jag skulle vilja kalla det för vad det verkligen är. Det är ett kloakdike på grund av att vi har försummat miljövården alltför länge. Men det gör det inte mindre angeläget att spänna en bro över sundet, så i det fallet är vi eniga. Jag lyssnade i förmiddags när centerpartiledaren herr Fälldin talade. Jag fick en känsla av att han hade funnit att han kommit ut på alltför djupt vatten när det gäller Öresundsbron för han begav sig skyndsamt till Bolmen. Han sade någonting som kunde tydas så att han missunnade helsingborgarna att få vatten från Bolmen. Han sade det nästan som om han menade att det vore mycket bättre att Helsingborg låg vid Bolmen än att helsingborgarna fick vatten därifrån. Det är ju en viss form av regionalpolitik, men den är i Salig Dumboms anda; denne tyckte att man hade ordnat det så vist att det kom floder där det låg stora städer. Jag skall inte hålla någon föreläsning, herr talman — här har hållits tillräckligt många sådana — utan bara göra några korta kommentarer. Det ligger som jag ser det reaktionära tankegångar bakom motståndet mot att bygga en bro mellan Köpenhamn och Malmö. För det är reaktionärt att angripa bilismen. Bilen har väl mer än något annat medverkat till att sprida jämlikheten över landet. Bilismen har medfört att människor även i små ekonomiska omständigheter kan komma ut och se både vårt land och andra länder. Att motarbeta den är reaktionärt. Vad som behövs är att göra den mera miljövänlig. Och det finns nog medel till det. Det är vidare givetvis reaktionärt att söka hindra den fria samfärdseln mellan människor och länder — som man har velat göra. Det är ganska skrämmande om man försöker hindra människor att komma till Sverige. Låt mig göra ett antagande. Om Köpenhamn och Malmö hade legat i samma land, oavsett Danmark eller Sverige, är det väl ingen som vill bestrida att vi hade haft en bro för länge sedan. Det är självklart. Varför skall det vara skillnad att spänna en bro mellan två broderländer som Danmark och Sverige i god nordisk anda och i den internationella förbrödringens tecken? Bygg bron alltså! Man skall slå broar mellan länderna, här som annorstädes. Jag kan inte underlåta att säga någonting om centerpartiets hållning. Hållning är en litet smickrande benämning, därför att det är faktiskt mer hållningslöst. Den 24 januari föreslog elva centerpartister, de flesta från södra delarna av vårt land — det var en del tunga namn, herr Håkansson var med bland dem — att man skulle bygga både en tunnel och en bro. Det finns inget tvivel om det. När man sedan kommer fram till en reservation den 16 mars hade centerpartisterna i trafikutskottet ännu inte börjat vackla i sin hållning, men det gjorde de sedan. I dag kommer säkert alla elva att rösta mot brobygget. Man brukar tala om omvändelse under galgen, men här var det faktiskt en omvändelse inför valet. Det var det berömda fingret som var uppe. Man ville känna om det kom en vind som blåste med sig röster i det här fallet. Det är naturligtvis tillåtet — fattas bara annat. Men man behöver väl inte så småningom krypa bakom andra argument som inte har täckning. Miljöproblemen har det talats mycket om. Som jag ser det har man överdimensionerat dem alldeles kolossalt när det gäller Köpenhamn— Malmöbron och mer eller mindre nonchalerat dem när det gäller tunneln Helsingborg—-Helsingör. Enligt min mening är miljöproblemen mycket allvarligare där. Fru Sundberg var inne på att det alternativet var minst utrett. Det håller jag med om. Men trots det ville fru Sundberg forcera byggandet där. Det är dålig konsekvens. Det finns som alla vet marinbiologer som varnar för vad som kan hända om man lägger en tunnel, stor som ett fyra våningars hus, på botten av sundet mellan Helsingör och Helsingborg och därmed stänger ute det friska vattnet. I den mån det finns friskt vatten i Öresund kommer det från Kattegatt; och det kommer på botten. På marinbiologiskt håll tror man att stoppas det, kan både Öresund och Östersjön bli fullständigt döda hav. Det kan alltså bli katastrofala följder. Jag anser att man icke får börja bygga en tunnel förrän man har hundraprocentiga garantier för att det inte blir dessa menliga konsekvenser. Utskottet har tagit litet för lätt på detta. På s. 14 i betänkandet står det ett par rader om att man skall göra framtida undersökningar, men man går ganska lätt ifrån det här problemet. En enda synpunkt till. Det kan komma att hända att när tunneln är färdig finns det inte längre något gods att transportera i tunneln, beroende på att SJ som bekant redan nu har alltför liten kapacitet i Helsingborg-Helsingör och skulle vilja bygga ut i morgon dag. SJ skulle ha beställt en ny färja i morgon, en färja i stil med dem som nu går mellan Trelleborg och Sassnitz, om man inte hade blivit låst av tunnelplanerna. SJ måste nu lägga över sin godstrafik till Trelleborg— Sassnitz. Det är ett av skälen till att statens järnvägars generaldirektör icke vill ha en tunnel. Det är ganska anmärkningsvärt att vi här skulle bygga en tunnel för ett statligt verk som självt inte vill ha den av de skäl som jag nu anfört. Jag hade, herr talman, en interpellationsdebatt i Helsingborg med socialdemokratins ledande man där, herr Börje Skarstedt, som helt instämde i de synpunkter jag här framfört, att det är mycket sannolikt att när tunneln väl står färdig ligger hela godstrafiken på Trelleborg— Sassnitz. Det kan alltså bli en katastrofal felinvestering att bygga en tunnel. Det är alltså, fru Lundblad, dels de miljömässiga aspekterna, dels risken för att det blir en felspekulation som gör att jag är emot en tunnel. Jag tycker att det är självklart att man skall bygga en bro, men jag har vissa dubier mot tunneln. Nu kan man emellertid inte yrka bifall till det ena och avslag på det andra, eftersom det är ett paket som är odelbart. Därför är jag med på att propositionen bifalles, men jag vill att man skapar garantier för att inte vattnet i Östersjön och Öresund blir förstört genom tunnelbygget. Det får inte bli några döda vatten. Om man inte har en sådan garanti, bör man inte bygga tunneln.
Herr talman! Herr Sjöholm brukar ju vara en särling i många avseenden, och han är det även i det här fallet. Han är såvitt jag vet den enda person i Helsingborg som är mot byggandet av en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör. Men jag begärde inte ordet för att påpeka detta. Han säger att motståndarna mot den fasta KM-leden är reaktionära på det sättet att de är motståndare till bilismen. Vi är inte några motståndare till bilismen utan motståndare till en ohämmad utveckling av bilismen. Eftersom denna ger sämre möjligheter för kollektivtrafiken som följd, något som i sig innebär mindre jämlikhet för människor, tycker jag att motsatsen är fallet. Vi vill kämpa för bättre möjligheter för kollektivtrafiken, och därmed kämpar vi för större jämlikhet mellan människorna. Sedan kallar han det reaktionärt att vara motståndare till förbindelser med andra länder. Däri kan jag i och för sig instämma, men så är inte fallet för vår del. Vi vill kämpa för bättre förbindelser med andra länder, men vi har vår egen uppfattning om hur dessa förbindelser skall vara.

Herr talman! Herr Sjöholm tar upp en mycket väsentlig fråga, när han talar om vikten av att man ordentligt undersöker förhållandena i Öresund då det gäller tunneln. Vi har sagt att ytterligare utredningsarbete här behövs. Motivet till att vi i hemställan från utskottet säger att man skall påskynda arbetet är just att det är så viktigt att få dessa förhållanden undersökta. På dansk sida har ganska ingående undersökningar gjorts, men dessa behöver kompletteras, vilket tar ganska lång tid. Jag vill dock försäkra att skulle det visa sig att svårigheter och sådana nackdelar som herr Sjöholm befarar kan uppstå på det djup man tänkt sig ha för denna tunnel, måste den ytterligare sänkas. Möjligt är att detta blir något dyrare, men självklart måste man se till att vi här får en tillfredsställande lösning. Detta vill utskottet understryka.
Herr talman! Herr Sjöholm talar om hållning. Han fortsatte med att säga att det är reaktionärt mot bilismen, om man går emot ett broförslag på KM-leden. Är det inte lika reaktionärt att gå mot en förbindelse på HH-leden som nu Sten Sjöholm gör? Om man skall vara välvillig i det avseendet mot bilismen, kan man lägga den fasta överfarten på det ena stället lika väl som på det andra. Sedan är det väl fullt uppenbart att när sjötrafiken fungerar som den nu gör, finns möjligheter för bilister att ta sina bilar över sundet. Herr Sjöholm nämnde hur centern ställt sig i denna fråga. Vi har sagt nej till det paket som nu föreligger och begär ytterligare utredning när det gäller den södra fasta förbindelsen, såväl ur trafiksom ur miljöoch regionalpolitiska aspekter. Därmed har vi inte sagt ett absolut nej till en förbindelse. Om den skulle visa sig nödvändig, vill vi rekommendera att den skall göras spårbunden. Det är märkligt att Sten Sjöholm inte mera intresserar sig för rent lokala problem, för det är faktiskt ett problem när det gäller järnvägstrafiken på HH-leden. När man kommer utifrån och möter dessa problem, tycker man att det finns anledning att så fort som möjligt få dem lösta.
Herr talman! Jag tycker att herr Sjöholm raljerar litet väl hårt i dessa frågor. Han säger att vi vill att det minst projekterade förslaget skall forceras fram. Vi tycker att broförslaget är den riktiga lösningen, och därför vill vi forcera fram just detta förslag. Herr Sjöholm ser mycket kortsiktigt på problemen i Helsingborg. Jag har läst interpellationen och svaret, men jag måste ändå säga att jag föredrar tio år till av bangårdselände i Helsingborg för att i fortsättningen få frågorna lösta. Herr Sjöholm klagade över de tio åren, men talade inte om hur det skulle bli i fortsättningen, och det är fel. Politiker måste faktiskt handla på lång sikt ibland.
Herr talman! Det är inte så lätt att hinna svara fyra talare på tre minuter. Jag vet inte hur kommunistrepresentanten visste att alla i Helsingborg utom jag var för det här förslaget. Det fordrar en förklaring. Har ni några speciella metoder för att pejla stämningen, så tala om det. Jag tackar utskottets ordförande för det klarläggande beskedet att om det skulle visa sig att det blir menliga hydrologiska följder skall man inte bygga tunneln. Det är jag tacksam för. Till herr Håkansson vill jag säga att det aldrig i denna debatt har varit tal om någon bro mellan Helsingborg och Helsingör. Enligt utskottsordföranden är en sådan bro omöjlig ur sjöfartssynpunkt. Jag är mycket intresserad av de lokala problemen i Helsingborg, herr Håkansson. Jag är med i en parlamentarisk bangårdskommitté som fått fram en mycket bra lösning, enligt vilken vi på två år skulle ha varit av med hela bangårdseländet. Det vill jag säga också till fru Lundblad, för fru Lundblad måste veta, även om inte herr Håkansson vet det, att det finns ett fullt färdigt förslag, som SJ vill ha och som de vettigare medlemmarna av bangårdskommittén också ville ha. På tal om att säga ja och nej: Herr Håkansson, ni sade ju ja i januari och mars. det kan ni inte komma ifrån. Nu säger ni nej, och i morgon säger ni antagligen jaså. Man kan dra den slutsatsen. Ni har sagt ja i januari och mars, och plötsligt svänger ni. För att återkomma till fru Lundblad och bangårdseländet, så finns det ju en lösning som är mycket snabbare. Jag tror det blir väldigt svårt att i tolv år till ha gubben med den röda flaggan som går genom staden då tågen kommer och ställer till kaos i trafiken. Men det var inte mitt huvudskäl mot tunneln, utan det var de ekologiska följderna. Ingen vill bemöta mig när jag säger att SJ inte vill ha den här lösningen och att SJ lägger över sin trafik till Trelleborg—Sassnitz. Det tycker jag är ganska väsentligt. Men det tar ni inte upp. Jag raljerade inte, fru Lundblad, utan jag tyckte det var litet konstigt när fru Lundblad sade att förhållandena Helsingborg-Helsingör är minst utredda. Ändå ville hon forcera detta; det tyckte jag var litet inkonsekvent.
Herr talman! För att undvika varje missförstånd vill jag säga till herr Sjöholm att om det blir sådana olägenheter som herr Sjöholm nämnde, om tunneln läggs på det djup som man nu sagt, då får man gå djupare. Ingenting tyder på att det skulle vara tekniskt omöjligt med en sådan lösning. Vi behöver alltså inte nämna alternativet att inte bygga tunneln alls. Men just därför att det finns ganska mycket utredningsarbete att göra innan man kan börja tunnelbygget tycker vi det är så angeläget att påskynda dessa utredningar.
Herr talman! Till herr Sjöholm vill jag kort säga att vi i mars nämnde att man kunde tänka sig på sikt att ha två fasta förbindelser, en i norr och en i söder. Nu har vi krävt att man skall göra ytterligare utredningar innan man tar ställning till den fasta södra förbindelsen. Jag må också kunna påminna herr Sjöholm om att det har hänt mycket under denna sommar som kan föranleda att man prövar om i vissa avseenden i vilken takt man skall forcera.
Herr talman! Herr Håkansson försöker komma ifrån det, men det finns dels i motionen, dels i reservationen så sent som i mars inget motstånd mot bron. Motståndet kom ju mer man närmade sig september månad. Det är ett klart faktum.

Herr talman! Herr Sjöholm gjorde på känt maner en serie utfall mot olika ledamöter i kammaren, och han fick ju napp i nästan samtliga kast. Jag känner mig också träffad. Han nämnde om de ledamöter av bangårdskommittén i Helsingborg som var mindre vettiga, och självfallet var det mig han avsåg med det, eftersom jag har en annan uppfattning än han. Lösningen av bangårdsfrågan i Helsingborg är bara provisorisk. Den lösning som herr Sjöholm talar så varmt för, nämligen att vi skall fortsätta bygga ut färjtrafiken, är begränsad till sin tidrymd, det är att för en kortare tidsperiod direkt kasta pengarna i sjön. Jag ville göra detta beriktigande att man inte kan säga att man har kommit på en lösning för Helsingborgs och för Sveriges utskeppning till Danmark — över Helsingborg—Helsingör — genom detta. Det var bara ett provisorium som skulle räcka till år 1990—2000. Den andra felaktigheten i herr Sjöholms anförande var när han ville påskina att SJ kommer att så småningom helt ta bort sin trafik över Helsingborg—Helsingör. Det finns ingenting som tyder på det. Vad som händer i dag är att den växande godsmängden till Danmark och kontinenten inte går att föra över enbart via Helsingborg—Helsingör. Man är därför tvungen bygga ut på andra håll. Men redan de ekonomiska lagarna säger oss att SJ alltid kommer att finna det vara billigast att skicka sina järnvägsvagnar den kortaste sträckan till kontinenten, och den kommer — om inte någonting händer — alltid att vara ”kloakdiket”, som herr Sjöholm kallade Öresund för, mellan Helsingborg och Helsingör. Detta om bangårdsfrågan i Helsingborg. Jag skall som hastigast beröra den också i det anförande jag nu skall hålla. Här har nu debatten böljat fram och tillbaka så länge att det mesta är sagt för och emot fasta förbindelser över Öresund. För mig, som är varm anhängare av etablerandet av sådana förbindelser med Danmark och därmed med kontinenten är det huvudsakligen en fråga om prioritering. Förr eller senare kräver sannolikt samhällsdynamiken att vi får någon form av fasta förbindelser med Danmark både vid Helsingborg och vid Malmö. Jag accepterar också tanken på en internationell flygplats på Saltholm. Kastrup är ett besvärande miljöproblem för Köpenhamn =— ett dygnet runt irriterande bullerställe och en eftertraktad plats för vidare utbyggnad av Köpenhamn. Dessutom vill jag gärna se Kastrup nedlagt, eftersom det förvisso är en av de mest passagerarovänliga storflygplatser som finns — obekväm att ankomma till och en mara att förflytta sig i. Köpenhamnsregionen är naturligen platsen för Nordens största internationella flygstation, och Danmark kan skatta sig lyckligt som nu kan finna en så god användning för den för nästan alla andra ändamål helt värdelösa ön Saltholm. Jag räknar här upp den ena goda sidan efter den andra ur framför allt dansk synpunkt för flygplatsen Saltholm, och jag kan gott fortsätta: Med Saltholmsflygplatsen kommer Köpenhamn än mer att framstå som Nordens kommersiella centrum, och det är lysande ekonomiskt utbyte att hämta av den positionen. Själva flygplatsen blir en strålande affär som än mera framhäves av tillgången till sydsvenska resenärer. Och knytes en sexfilig vägbro till Saltholm från Malmö ligger Sydsverige öppet för miljoner danskar, som nu trängs på Själland. Som helsingborgare och därmed gränsbo till Danmark kan jag gott säga att jag gärna ser danskarna komma in över våra gränser — det gör bara gott för ökad samhörighetskänsla mellan våra båda folk att så umgås med varandra. När alltså Danmark får igenom detta avtal är fördelarna mycket stora för både Danmark och Sverige, men mest för Danmark. Och fortfarande: säger jag detta utan missunnsamhet — det är en dansk regerings plikt att göra så goda avtal som möjligt, och särskilt med Sverige är det uppenbarligen möjligt. Med Saltholmsprojektet tillgodoser Danmark ett övergripande danskt riksintresse. Med den planerade tunneln mellan Helsingborg och Helsingör tillgodoser man ett annat betydande danskt riksintresse, nämligen att få omfattande transitering av nordiskt gods till kontinenten genom Danmark. Avtalet om fasta förbindelser mellan Sverige och Danmark är ett framgångsrikt fördrag för Danmark, som härmed gratuleras hjärtligt. Går vi så till Sverige, är avtalet mera omväxlande när det gäller föroch nackdelar. Krasst ekonomiskt är t.ex. broförbindelsen ett bra placeringsobjekt, ty av vad jag tidigare har sagt följer att det till huvudparten blir danskar som kommer att åka skytteltrafik och betala broavgifter. Men broavgifterna skall sättas så att driftoch kapitaltjänster skall täckas, och något vinstintresse anmäls inte i propositionen. Återstår övriga fördelar. Malmö blir östra stadsdelen i Storköpenhamn, och det betyder att man kan handla bekvämare i Danmark och ändå få större kundunderlag i Malmö centrum. Man kan också lättare välja sysselsättning både i Danmark och i Sverige. Nackdelarna är dock många, många nog att överväga fördelarna, och jag är i dag viss om att den största tjänst man kan göra malmöborna är att uppskjuta byggandet av bron till en framtid, då vi bättre vet hur det blir och vi vill ha det. Se på kartan över Sverige! Mäktiga trafikpulsådror avtecknar sig. E 4 och E6 liksom stambanorna hos våra järnvägar mynnar naturligen i Helsingborg, varifrån avståndet till Danmark är minst. Här flyter i dag biltrafiken och järnvägstrafiken i en strid ström över sundet. Biltrafiken utan stockningar och köer men järnvägstrafiken, den tunga godstrafiken på spår, under ständiga störningar. Sveriges riksintresse, det dominerande riksintresset, måste vara att skapa fast förbindelse först där flaskhalsen för rikstrafiken i dag finns, dvs. Helsingborg—Helsingör. Sammantaget, herr talman! Låt oss säga ja till Saltholmsprojektet, låt oss börja med att bygga en tunnel mellan Saltholm och Köpenhamn för den lokaltrafik som kommer att finnas där och samtidigt bygga en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör för järnvägstrafiken! Under tiden då töcknet som omger vår omedelbara framtid alltmer lättar kan vi överväga om eller hur Malmö skall förbindas med Danmark. Detta är en viktig prioritering. Den medför ingen kantring av nuvarande trafikström eller tätortsexpansion, och det är ett klokt projekt både för Sverige och för Danmark. Men avtalet med Danmark kan antas endast i oförändrat skick — man har ingen möjlighet att nyansera sitt ställningstagande i dag. I detta läge måste jag alltså rösta nej till utskottets hemställan under punkten 1. Men för att understryka min önskan om en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör, utförd med det snaraste, kommer jag att rösta ja under punkten 2 i samma hemställan. Innan jag slutar, herr talman, skall jag med några ord beröra Helsingborgs situation. Med 1945 års bangårdsavtal som godkändes av riksdagen, drabbades Helsingborg av ett förkrossande beslut. Helsingborg med dess särpräglade skönhet, med stadskärnan förlagd till den smala delen mellan landborgen och Öresund, skulle ödeläggas av en på denna känsliga plats förlagd flerspårig staketinhägnad järnväg. Till all lycka har verkställandet av beslutet ideligen uppskjutits, och i dag har vårt sinne för miljövård så utvecklats, att ingen kan våga sig på att ens tala om att genomföra ett dylikt våldförande på våra värden. Ett tunnelprojekt för järnvägen skulle elegant och varaktigt befria staden från den tvångssituation den befinner sig i. Stadens utveckling skulle kunna planeras ooch stimuleras. Inom rimliga gränser är Helsingborg självklart berett att betala för att nå därhän, men huvudparten av de kostnader som staden åsamkas när tunnelprojektet genomförs måste lika självklart vara hänförbar till statsmakten, eftersom det här rör sig om avveckling av rikstrafik och icke mer än till mindre del av lokaltrafik.

Herr talman! Det är kanske inte mycket att bemöta, men jag vill ta upp det som herr Clarkson sade om SJ:s trafik på sträckan Trelleborg— Sassnitz. SJ har ju redan börjat föra över godstrafiken dit, och det kommer att ske i accelererad omfattning under de ytterligare tolv år då man nu kommer att vara låst i Helsingborg. Det är en flaskhals där, som herr Clarkson säger, förhållandena kommer att bli värre och värre och kommer att tvinga SJ att flytta över sin trafik. Anledningen till att SJ inte vill ha tunneln är ju att man blir låst under så många år. Man kunde ha blivit av med detta elände på endast två år i stället för tolv år, om man gått in för ett sådant preliminärt bangårdsavtal som Helsingborg träffat med SJ. Det var vidare, herr talman, märkligt att sedan jag hade nämnt att det fanns vettiga och mindre vettiga ledamöter i kommittén placerade sig herr Clarkson ögonblickligen träffsäkert i den senare kategorin.
Herr talman! Jag valde min klassificering därför att herr Sjöholm automatiskt utgår ifrån att han representerar vettigheten i alla sammanhang och motståndarna naturligtvis motsatsen. Eftersom jag var hans motståndare även i detta fall kände jag mig klassificerad på det sättet. Det är svårt att få herr Sjöholm att acceptera vad jag sade, nämligen att det i dag inte finns någon statistik som tyder på att man håller på att avveckla trafiken med järnvägsvagnar mellan Helsingborg och Helsingör, utan att den tvärtom uppenbarligen har ökat så långt det går. Ökningen på sträckan Trelleborg—Sassnitz är en automatisk följd av den ökning som mängden gods från Sverige till kontinenten uppvisar. Och det kommer att förbli så. Jag tycker fortfarande, herr Sjöholm, att det vore vansinnigt ur Helsingborgs kommuns synpunkt att offra 100 miljoner kronor för ett kortfristigt lösande av rikstrafikproblem av den här typen.

Herr talman! Frågan om fasta förbindelser över Öresund har livligt diskuterats under hela hösten. Allehanda nackdelar har anförts som argument mot en broförbindelse, i stor utsträckning i akt och mening att vinna politiska fördelar. Motståndarna till en fast förbindelse genom bro har noga undvikit att tala om vad som händer om vi ej får denna förbindelse. Jag förstår dem, för om detta hade redovisats så hade argumenten från aktivister och LRF tett sig ännu svagare än de har gjort i dag. Fasta förbindelser över Öresund blir med all säkerhet av stor betydelse för Skånelänen och angränsande län genom en ökande industrietablering. Det är för de flesta känt att ur arbetsmarknadsoch befolkningssynpunkt har vi obalans i Skåne på flera sätt. Man kan märka en stark dämpning av sysselsättningen i Malmöområdet samtidigt som obalansen är stor mellan östra och västra Skåne. Den fortsatta rationaliseringen av jordbruket medför att ett allt mindre antal människor får sin sysselsättning tryggad inom jordbruket trots samma brukningsareal. För att säkerställa arbetstillfällen inom regionen fordras ersättningssysselsättning, och det tycks även de som är motståndare till bron ha fått någorlunda klart för sig. För att Skåne rätt skall kunna utnyttja de möjligheter som ligger i effekten av en fast förbindelse över Öresund krävs samordnade planeringsåtgärder och styrinstrument. I denna planering ingår det hänsynstagande som erfordras för att skydda den bästa jorden åt ett effektivt jordbruk. Målsättningen i denna planering och styrning skall vara att skapa balans i befolkningstillväxt och industrilokalisering. Som framgår av betänkandet har utskottet beträffande det som anförts i motionen 2076 understrukit vikten av samplanering och påpekat att en sådan redan påbörjats. Utskottet förutsätter också, med hänsyn till frågornas stora vikt, att Kungl. Maj:t föranstaltar om nödvändiga åtgärder, därest samplaneringen ej kan anses uppfylla kraven. I detta sammanhang vill jag understryka att kommunerna bör medverka i största möjliga utsträckning i denna samplanering, vilket ej helt framgår av utskottsbetänkandet. Det får ej bli ett planeringsförhållande enbart mellan länsstyrelserna, utan såväl landstingssom primärkommuner skall ha ett starkt inflytande på denna planering. Det är förståeligt att herr Håkansson i detta sammanhang är något vacklande, han som efter den 1 januari är Malmöhus läns landstings främste företrädare men här i dag klart underkänts av sitt eget parti och dess ledare när det gäller möjligheten att påverka planeringen och styrningen av den framtida lokaliseringen och etableringen i länet. För invånarna i länet är det avslöjande att det största partiet inom det borgerliga blocket, som innehar majoriteten i landstinget, uppenbarligen icke har förtroende för sina egna representanter då det gäller möjligheterna att påverka utvecklingen i Skåne. Herr Håkansson har också i ett replikskifte med fru Sundberg framhållit att detta är omöjligt. Avfolkning och brist på industri är märkbara problem i östra Skåne, problem som genom en god planering och styrning med stor säkerhet skall kunna elimineras, eftersom en ökande industrietablering synes vara möjlig om fasta förbindelser byggs över Öresund. Motståndarna till en KM-led har använt olika argument alltifrån att den medför asfaltering av den bästa jorden till att det blir luftföroreningar genom ökande biltrafik. De har inte tagit hänsyn till de möjligheter som föreligger att genom planering och styrning bevara den bästa åkerjorden och hänvisa lokalisering av bostadsbebyggelse till områden där det redan finns tillgänglig arbetskraft och ur jordbrukssynpunkt lämplig mark för bebyggelse. För att dessa möjligheter skall underlättas är det viktigt med en tidigareläggning av vissa vägprojekt såsom vägarna 12 och 15 österut samt sista delen av E 6 söderut. Det talas om koncentration av bebyggelse och näringsliv i Malmö— Lundområdet. Detta har varit riktigt, men kritiken är inte desto mindre förvånande då bland intressenterna när det gäller att flytta till västra Skåne finns centern närstående företag inom jordbrukskooperationen. I stora delar av Skåne behöver vi en ökande industrietablering, inte minst i sydöstra Skåne, som jag tidigare framhållit. KM-leden kommer att öka möjligheterna för denna etablering. I centerns reservation talas om likvärdiga utvecklingsmöjligheter, men när det skall skapas sådana möjligheter, då är man motståndare. Centern vill tydligen ha tillbaka det gamla bondesamhället i östra Skåne och är därför motståndare till en industriell utveckling. En fortsatt förbindelse med färjor över Öresund skulle bli följden av ett avslag. Detta skulle skapa stora problem för Öresund. De störningar som kommer att uppstå för längsgående trafik har motståndarna nogsamt undvikit att redovisa, vilket är förståeligt då man kan räkna med att om färjetrafiken skall fortsätta, blir det fram emot 1990 och år 2000 så tätt med färjor att de kan användas som en pontonbro över Öresund. Så vill vi inte ha det. Herr talman! Jag vill till sist understryka vikten av att det blir en effektiv samplanering och styrning av all lokalisering och etablering i Skåne och att Kungl. Maj:t tillser att — förutom länsstyrelser — kommuner och landsting aktivt får medverka i denna planering. Om så ej sker på ett tillfredsställande sätt bör Kungl. Maj:t vidta nödvändiga åtgärder.

Herr talman! Det verkar som om herr Johnsson i Blentarp ville framhålla att centern i Malmöhus läns landsting var motståndare till att landstinget skulle få mer att säga till om när det gäller planeringsfrågorna. Det är ju helt felaktigt. Jag vill bara betona för herr Johnsson att vi för ett par tre år sedan väckte motioner som gick ut på att landstinget skulle göra en påtryckning i fråga om lokaliseringsspridningen. Förutom vad jag har nämnt tidigare framhävde vi sådana platser som Sjöbo, Hörby och Höör — vi kan väl också nämna Blentarp — där man skall sprida sådan bebyggelse. Det är centern som främst har kämpat för länsdemokrati. Vi står fast vid den linjen att landstingen i likhet med Stockholms läns landsting skall få hand om planeringsfrågorna. När det gällde våra konkreta förslag om spridningen gick herr Johnsson och socialdemokraterna i övrigt mot dessa tankegångar, och därför blev de inte realiserade.
Herr talman! Herr Håkansson pekar på de motioner som han lämnat till Malmöhus läns landsting. och det är riktigt att landstinget inte är planeringsorgan. Men herr Håkansson måste väl vara underrättad om att landstinget har representanter i länsstyrelsen och på den vägen har möjlighet att påverka. Planeringen ligger hos länsstyrelsen, men landstinget har alltså där möjlighet att påverka den. Om jag minns rätt överlämnades motionen också till länsstyrelsens planeringsorgan. Men, herr Håkansson, det är en annan sak som i detta sammanhang kan påpekas. I ett tidigare inlägg sade herr Håkansson att man skulle stoppa all tillväxt av de större tätorterna på den goda jorden. Är det ett sätt att driva upp planeringen? Man måste väl ha bostäderna där människorna arbetar och styra hela utvecklingen planeringsmässigt framöver.
Herr talman! Jag vill bara kort säga att när det gäller centerns representation i länsstyrelsens lekmannastyrelse, så har vi en enda representant. Det är Stig F. Hansson som är vår företrädare, och sedan han kom med har han när det gällt planeringsfrågor gått emot koncentrationen. Sedan vill jag påpeka att vi har aldrig sagt att vi vill stoppa all bebyggelse i de högkoncentrerade områdena. Vi vill begränsa den.
Herr talman! Det är väl riktigt att centern har en representant i länsstyrelsen. Inte desto mindre sitter han där och har möjlighet att föra centerns talan tillsammans med de andra borgerliga representanterna som också är med i samarbetet i landstinget. Man är alltså inte helt utan möjligheter.

Herr talman! Jag har nästan en känsla av att man behöver be om ursäkt när man avbryter den här Skåneparaden men jag skall ändå drista mig till att säga någonting om denna fråga, som ju alla är överens om angår hela landet. Kontakter över gränserna är bra — det har sagts här många gånger redan — och man hoppas ju i varje fall för det mesta att det leder till ökad förståelse mellan människor. Därför skall dessa kontakter naturligtvis stimuleras och inte hindras. Men i anslutning till debatten i dag om Öresundsbron finns det anledning att ställa frågan: Är det nödvändigt att transporterna sker med bil? Kan man möjligen tänka sig att tåg också duger i det internationella utbytet, när det dessutom finns möjlighet att ta med sig bilen på tåg? Bara argumentbrist kan locka någon att prata om isolationism, om man inte accepterar både en bro för biltrafik och en för järnvägstrafik och dessutom gör det omedelbart och samtidigt. Nej, det finns en annan sorts isolationism som är betydligt värre och kan bli betydligt kännbarare för människorna. Det är den som tar sig uttryck i att man ser brobygge och tunnelbygge och vad det nu är fråga om som någonting fristående från samhällsutvecklingen i övrigt — i den direkt berörda regionen och i övriga landet. Detta är inte bara en fråga om trafikpolitik. Det finns många exempel redan i debatten på obesvarade frågor inom låt mig kalla det konsekvensområdena. Inga svar har lämnats om energiproblematikens lösning i framtiden och dess koppling till den här frågan. Från socialdemokratiskt håll brukar man ofta åberopa docent Hans Palmstierna. Han säger så här i ett uttalande som han gjort under den senaste tiden: ”Den här energikrisen kan bli vår räddning. Nu får vi en chans att förbereda oss på den verkliga energikrisen som kommer om 10—20 år. Det blir en bra tankeställare och ger oss möjlighet att ställa om produktionen för en lägre energikonsumtion.” Samma synsätt gäller naturligtvis i fråga om hur vi ordnar våra kommunikationer. Borde inte socialdemokratin — som i andra sammanhang lyssnar till Palmstierna — göra det också här? Det räcker inte med de allmänt hållna proklamationerna, utan man måste också satsa på energisnåla lösningar i trafiken. Det borde vi kunna bli överens om redan i dag, även om vi är oense om hur hårt energiknappheten kommer att slå i framtiden. Ett annat problem som inte har fått något svar är den Tegionala balansen — ett begrepp som för övrigt bör definieras. På vilket sätt gynnas regional balans i landet som helhet av en snabb expansion i sydvästra Skåne? Och vem skall svara för befolkningsunderlaget? Alla tycks ju vara överens om att det blir en snabb expansion där nere. I varje fall har ingen sagt något annat. Som jag ser det är den debatten — liksom svarslösheten från koncentrationsanhängarna — en upprepning av den debatt vi hade i Stockholmsregionen med början i mitten av 1960-talet. Det var då Stockholmsområdet skulle ta hand om nästan hela befolkningsökningen i landet för att kunna balansera Hamburgområdet, aktuellt också i denna diskussion, och andra befolkningskoncentrationer på kontinenten. Människornas egna önskemål, företagens investeringsplaner, konjunkturutvecklingen och, det vill jag också säga, centerns motstånd mot koncentrationspolitiken gav ett annat resultat än det som koncentrationsvännerna räknat med. Centern fick allt större stöd, och koncentrationsanhängarna fann för gott att lämna sina tidigare positioner. Alldeles oavsett om KM-förbindelsen blir verklighet eller ej är jag övertygad om att det starka miljöintresse som stimulerats av bl.a. den nu aktuella debatten kommer att finnas också i fortsättningen i Skåne med omnejd och då särskilt ägna sig åt koncentrationsproblematiken. Och då skulle det förvåna mig mycket, om inte regionen går mot samma opinionsmässiga utveckling som Stockholmsregionen delvis har gjort. Som underlag för den regionala planeringen har vi uppsatt befolkningsramar. Då har vi varit överens om tekniken. Centern har för sin del angivit befolkningstalen som riktvärden och önskvärda målsättningar för de olika länen. Det är från mina utgångspunkter självklart, att man då också försöker följa upp dessa målsättningar vid geografisk fördelning av samhällsresurserna.

Denna principiella inställning präglar vårt ställningstagande även här, bl.a. därför att detta brobeslut kanske har den största regionalpolitiska betydelse som ett sådant ställningstagande här någonsin har haft. En annan fråga som saknar svar är: Vilka styrmedel finns det i dag för att balansera av expansionen till i varje fall lämpliga delar av Skåne? Vi har en utredning om regionalpolitiska styrmedel. Den tillsattes för inte så länge sedan och håller nu på med sitt arbete. Bara det är ju ett tecken på att vi inte har de medel som åtminstone en del av oss önskar. Låt mig också där citera centerns riksplan angående styrmedel. Vi skriver: ”S. Även styrningsåtgärder i form av investeringseller etableringsavgifter eller ett system med tillståndsgivning måste nu prövas för att motverka ytterligare koncentration till stockningsområdena. Sådana åtgärder bör även prövas i syfte att få till stånd en successiv omlokalisering och decentralisering av företag och arbetstillfällen inom storstadsregionerna, främst till lämplig närhet av bostadsbebyggelsen i ytterområdena.” Vi har inte styrinstrumenten i dag, och det är nu vi behöver dem. Självklart innebär beslutet här — och ännu mer om folketinget tar avtalen — omedelbara dispositioner från företag, i den mån de inte gjorts redan. Därför spelar det inte så stor roll att några av utskottsmajoritetens talesmän uttalar sig mer positivt i dag om styrmedel än någonsin tidigare. De finns inte nu, och det är nu de behövs, om beslutet går i utskottsmajoritetens riktning. En annan fråga som kommit upp åtskilliga gånger — och jag har inte kunnat uppfatta något distinkt svar på den — är: Var skall man främja kollektivtrafik och var skall man främja privatbilism? Här försöker man förenkla debatten dithän att man påstår att de som inte vill ha KM-bron är privatbilismens fiender. Det brukar vara ett populärt sätt att uttrycka saken. Jag tycker att det är viktigt att slå fast att man i mer glesbefolkade områden självfallet skall främja privatbilismen; där finns inga realistiska kollektivalternativ. I storstadsområdena finns sådana alternativ, och därför bör man där främja kollektivtrafiken. Propositionen innebär på denna punkt en dålig lösning, och utskottsmajoriteten förmår inte ändra på det — inga garantier kan ges ens för de marginella förändringar som skulle kunna åstadkommas genom att färdigställandet av HH-förbindelsen skulle ske samtidigt med färdigställandet av KM-förbindelsen. Den förändringen medför för resten den klara nackdelen att produktionsresurserna i den berörda regionen kommer att bli mycket hårt utnyttjade under en avgränsad period. Det innebär sannolikt en investeringsnivå som inte är möjlig att upprätthålla därefter. Då har man också i Sydvästskåne dragit på sig just de problem som bl.a. Stockholmsregionen fått under sitt mest intensiva byggnadsskede och som vi brottas med i dag. I de flesta inlägg här i dag har framskymtat att det egentligen inte är någon riktigt bra lösning som förordas i propositionen, men att det är en förhandlingslösning där man måste acceptera även mindre tilltalande detaljer, som någon uttryckte sig. KM-bron är onekligen en rätt avsevärd detalj. Det är möjligt att herr Norling gjort ett bra förhandlingsarbete — därom vet vi inte så mycket — men det var tydligen inte möjligt att komma fram till något bättre. Men skall man fördenskull acceptera att bara ha alternativen ”anta eller förkasta”? Jag ställer denna fråga inte minst mot bakgrund av den labila politiska situationen i Danmark. Jag tycker att det är berättigat att ställa den frågan. Enligt min uppfattning är det ingen tillfällighet att vi har samma partigrupperingar i denna fråga som vi ofta haft i viktiga regionalpolitiska avgöranden i riksdagen, liksom när det gällt miljöpolitiska frågeställningar som är beroende av vilken sam hällsplanering vi väljer. Det skall inte heller döljas att ledamöterna från folkpartiet och moderata samlingspartiet, som i huvudsak ansluter sig till propositionens förslag, skulle ha kunnat förändra hela den här frågans avgörande. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till centerns reservation.

Herr talman! Ett beslut om fasta förbindelser över Öresund är naturligtvis av mycket stor betydelse för vårt land. Därför är det glädjande att frågan har visats ett så stort intresse. Dagens talarlista ger också belägg för frågans betydelse. Det är emellertid inte bara för att ytterligare understryka frågans betydelse som jag har begärt ordet, utan främst därför att reservationen 1 i utskottsbetänkandet angriper utvecklingen i Malmö och Malmös omnejd. Jag vet inte vad vi malmöbor har gjort centerpartiet, eftersom vi nästan får emot oss ett förakt för att vi bor i en stad med ca 255 000 invånare. Jag har svårt att förstå denna negativa inställning till Malmö. Det gamla bondesamhället var kanske ett bra samhälle. Det var det otvivelaktigt för bönderna, men jag tror inte det var lika bra för de övriga människor som bodde på landsbygden. Jag har själv bitter erfarenhet från detta bondesamhälle. Jag är född och uppvuxen på den skånska landsbygden. Jag lyckades t.o.m. få en yrkesutbildning och ett jobb och hankade mig fram ute på landsbygden tills dess jag skulle göra min värnplikt. Emellertid var det — när jag kom tillbaka från värnplikt och beredskap vid krigsslutet — alldeles omöjligt att få ett jobb på landsbygden, i varje fall ett som passade min yrkesutbildning. Då var för mig och många andra den enda lösningen att åka till Malmö och skaffa ett arbete — därför att där kunde man få det. Det var kanske inte så underligt att det blev en viss koncentration till västra delarna av Skåne. Det var drastiskt sett vår enda chans att överleva. Genom att vi tillsammans har skapat bättre resurser och därigenom fått en standardökning har många numera skaffat sig bil och villa i de mindre tätorterna, och nu pendlar man mellan landsorten och jobben i den s.k. storstaden. Detta innebär att det behövs vägar för att dessa transporter skall kunna äga rum, men det innebär också att det skett en utflyttning från Malmö. Följden av det har blivit en befolknings minskning för Malmö kommuns vidkommande. Det är ett faktum, och därför är vissa uppgifter i reservationen 1 enligt min mening felaktiga — i varje fall vilseledande.

Visserligen har den regionalpolitiska debatten under de senaste tio åren förts mot bakgrund av en allmän föreställning om att Sveriges befolkning fortfarande håller på att koncentreras till de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Men så är inte fallet. I 1970 års folkräkning visas att utvecklingen under 1960-talet inte har karakteriserats av en koncentration till storstaden. För Malmös del har befolkningen minskat med 13 000 under de senaste tre åren. Trots det har vi en besvärande arbetslöshet. Vi har inte mindre än 3 800 arbetslösa i dag. Vi döljer inte att vi hoppas att bron över Öresund skall bli en injektion som skapar sysselsättning inte bara i Malmö och sydvästra Skåne utan också i östra Skåne, Småland, Blekinge och Halland. Vi ser inom den demokratiska arbetarrörelsen i Malmö mycket positivt på ett brobygge över Öresund. Det finns många skäl för det, och jag skall bara nämna ett par utöver det jag nämnde när det gäller sysselsättningen. En bro innebär att vi förmodligen får ett bättre kulturutbud i de södra delarna av landet. Vidare beräknas färjetrafiken öka sju gånger om bron inte byggs. Det blir således en bättre sjösäkerhet med en bro än vi kan räkna med om vi skulle få en sådan båttrafik över Öresund som prognosen visar skulle bli nödvändig. Det finns naturligtvis flera positiva konsekvenser, men jag skall inte ta upp tiden med att räkna upp dem. Jag vill bara till sist nämna en fråga som diskuterats tidigare här i dag. Det finns anledning att med all kraft vända sig mot den vilseledande propaganda som har ägt rum och som har riktats mot bron, där man tar som utgångspunkt att bron skall bekostas av skattemedel. Tidigare här i dag har omnämnts vad som påstås från oinitierat håll inom jordbrukarnas föreningsrörelse och i den SIFO undersökning som redovisats i tidningen Land, och där detta finns med som en förutsättning. Såsom framhållits bl.a. av fru Lundblad är det inte riktigt att ställa frågorna på det sätt som där har skett. Genom felaktiga förutsättningar har man nu lyckats med att få fram ett resultat av enkätundersökningar som blivit positivt för nejsägarna till bron. Det har drivits en väldig propaganda i tidningen Land mot byggandet av en bro över Öresund, men det verkar inte som om jordbrukarnas föreningsrörelse har trott på enkätundersökningarna eller i övrigt på propagandan i Land. För kort tid sedan meddelades nämligen att den bondeägda kvarnen Kungsörnen i Helsingborg skall slås samman med motsvarande kvarn i Malmö. Jag känner naturligtvis icke skälet till denna sammanläggning. Jag vill till slut skämtsamt säga att jag tror som redaktör Pierre i tidningen Arbetet: Bönderna har gett sig sjutton på att de skall vara först med mjölet över Öresundsbron.

Herr talman! Man har självklart inte anledning att vara negativ till en bro när inte alla utredningarna är klara. Men man har heller inte anledning att vara positiv. Jag skall återkomma till det om en stund. Jag vill säga ett par ord om opinionen som jag tycker man har nonchalerat både här i debatten och dessförinnan, den starka opinionen mot ett förhastande i brobygget. Den opinionen är av naturliga skäl särskilt stark i Skåne. Det är allvarligt när man nonchalerar de många människornas meningar. Vi hade en stor debatt i går i ett ärende som hade givit anledning till många tiotusentals namn på listor. Någon sade då att det rörde sig om ”vilseförda”. Man skuffade undan dem på det sättet. När det gäller opinionens företrädare i den här frågan talar man gärna om ”skrikhalsar” och ”vettvillingar”. Tyvärr var det en mig närstående riksdagsman här i kammaren som talade om professionella demonstranter mot det etablerade samhället. Det var mycket dumt av den riksdagsmannen att säga så. Själv tillhör jag inte de professionella motståndarna till de etablerade i samhället. Vi har i dag fått en lång, lång lista på akademiska lärare som reserverat sig mot det förhastade beslut som tydligtvis skall fattas i dag. Det finns mycket vettigt folk bland motståndarna till bron, och jag tycker att man skall respektera varandras meningar. Det är ganska underligt att vi gärna talar och motionerar om gräsrotsdemokrati, närdemokrati, medinflytande, kommundelsråd, folkomröstningar och allt sådant, och ofta är rörande eniga. Men när det kommer till verkligen väsentliga frågor, då struntar man plötsligt i vad folk säger. Är det bara när det gäller att lägga en parkeringsplats på Öster eller barndaghem på Söder som folk får yttra sig? Ja, men nu gäller det ju tekniskt komplicerade frågor som gemene man inte begriper, säger man. Ja, det är sant. Men vad man kan begripa utan att vara civilingenjör, det är att luften är förorenad och att grönområdena förslits, liksom besvären med buller och oväsen. Dessa frågor kan man begripa sig på, och det är dem det gäller för gemene man. Det är gemene mans trivsel det gäller. Vi skall inte underskatta svenska folket, och jag tycker att vi politiker håller på och gör det i dessa frågor. Nu säger man att utredningen har pågått i 20 år. Det är visserligen sant, men det tycker jag är ett argument mot bygget. De moment som kom fram för 20 år sedan är uppenbarligen antikverade i dag. I varje fall har det tillkommit så många moment som man tidigare inte diskuterade — de ekologiska frågorna och de nu så aktuella energifrågorna, som också måste vägas in i bilden. De ekonomiska aspekterna är också andra än de som då var för handen. Man har inte heller diskuterat vad det innebär att bygga en bro över internationellt vatten. Och vad betyder en sådan bro i ofärdstider? Vad hade skett om vi hade haft en bro under den tid då Danmark var ockuperat? De frågorna tarvar också ett studium. Och varifrån skall vi få dessa väldiga grustäkter som kommer att krävas? Gruset får vi hämta långväga ifrån. Den hårt energikrävande cementindustrin kommer också in i sammanhanget vid ett sådant här väldigt brobygge. Jag är inte negativ mot brobygget, men jag tycker att det fattas så mycken kunskap i frågan. Vad gäller exploateringen av marken har det talats mångordigt om att vi har styrinstrument som kan styra bostadsbyggande och industrietableringar till andra håll. Industrier kan lätt styras över till östra Skåne, Småland osv. Det är riktigt, vi har styrinstrumenten. Men jag är litet tveksam om huruvida vi har ”styrmännen”. Med all respekt för. kommunalmän så har man väl ändå rätt sällan sett sådana som med gott hjärta har överantvardat industrier och skattekronor till andra kommuner. Det är en frestelse som jag kan förstå, att man vill behålla dem för sig själv. Den frestelsen kan man nog falla för antingen man är moderat eller socialdemokrat. Jag tror inte att vi bara skall tala om styrinstrumenten. Enbart dessa räddar oss inte. Vi skall alltså inte förhasta oss, herr talman. Vi skall veta att vi har klara fakta i målet. Vi vet vad vi har. Vi är inte för närvarande helt utan förbindelser med Danmark. Vi har en bred vattenväg, bredare än den bredaste bro. Jag ber, herr talman, att få avvika från de mina i detta ärende och yrka bifall till reservationen 1.
Herr talman! Eftersom herr Werner i Malmö sade att en riksdagsman hade uttryckt sig dumt och citerade något som jag hade sagt känner jag mig föranlåten att replikera honom. Herr Werner kände sig närmast beviken över att jag inte hade nämnt hans namn när jag talade om professionella demonstranter. Jag avsåg inte att nämna herr Werners namn, för jag räknar inte honom som professionell demonstrant. När man talar om den opinionen har jag sagt att jag på olika håll i landet har mött samma människor. Det var därför jag bedömde dem som ett gäng som var professionellt i sitt demonstrerande. När jag ändå har ordet vill jag säga till herr Werner att utredningarna ju inte är så förfärligt gamla, för de slutfördes förra året. Man kan alltså inte förkasta dem av det skälet. När det gäller den internationella delen av bron är det riktigt som sagts under eftermiddagen att sjöfartsverkets generaldirektör, som har hörts av utskottet, uttalade att det inte är svårt att lösa problemet när man bygger en bro över internationellt vatten. Vad beträffar gruset finns det på tämligen nära håll — det finns på sjöbotten. Herr Werner behöver alltså inte vara bekymrad över grustäkterna.
Herr talman! Jag uppskattar att herr Komstedt har visat botfärdighet på den här punkten. Jag nämnde verkligen inte hans namn, men jag sade att det var någon som sagt något dumt. Då steg genast herr Komstedt upp. Det gläder mig. Sedan var det en svag argumentering när herr Komstedt sade att han mött samma människor när han varit ute och debatterat och att han därför dragit slutsatsen att det var professionella protestanter. Men de stackarna har också mött samma riksdagsman och kan på samma goda grunder säga att det är samma professionella broentusiasm som de har mött. Det håller inte. Jag ville bara ha sagt att vi skall ta varandra på allvar. Detta är en för många allvarlig fråga.
Herr talman! Jämförelsen haltar litet när herr Werner i Malmö säger att de som varit ute och talat mot bron också har mött samma ansikten. Det beror på, vilket kanske inte är helt obekant för herr Werner i Malmö, att partiet ibland har en representant som företräder partiet i vissa frågor. Det blir den representanten som får ta debatterna i de frågorna. Det kan inte riktigt jämföras med att det är samma människor man möter från de här grupperna som reser omkring och uppträder i dessa frågor. Sedan tillgrep herr Werner samma argumentering som herr Sjöholm använde för en stund sedan mot herr Clarkson. Herr Sjöholm sade då att herr Clarkson genast kände sig träffad och steg upp. Jag måste faktiskt göra det, för herr Werner nämnde ett citat från vad jag sagt. Tydligen smittar det i bänken där uppe, för det var samma argumentering som hans bänkgranne använde för en stund sedan.

Herr talman! Herr Svensson i Malmö har i ett tidigare inlägg kritiserat en del av de prognosmetoder som använts för att räkna fram utvecklingen beträffande trafiken över Öresund. Jag skulle vilja inleda detta anförande med att också peka på en del anmärkningsvärda svagheter i det prognosmaterial som arbetats fram. På bildskärmen hoppas jag skall framgå några av de siffror som jag vill närmare kommentera. De siffrorna avser beträffande åren 1965 och 1970 verkliga tal, alltså konstaterade siffror. Därefter följer prognossiffror för åren 1970, 1980 och 2000. Samtliga prognossiffror utarbetades ursprungligen av Öresundsgrupperna i mitten av 1960-talet, och jag finner det därför intressant att undersöka hur den prognos som utarbetades 1965 slog i jämförelse med de verkliga siffrorna för 1970. Mellan 1965 och 1970 hade man i prognosen räknat med en ökning av resandeantalet med 6,4 miljoner. Den verkliga ökningen blev bara 5,1 miljoner, dvs. en avvikelse på 1,3 miljoner eller ca 20 procent. För samma period hade man räknat med att antalet personbilar skulle öka med 350 000, men ökningen blev i stället bara 240 000, alltså en avvikelse på 30 procent. Ser man på godstrafiken, finner man att mängden järnvägsgods blev 80 procent mer än man hade tänkt sig under det att siffran för lastbilsgodset blev 15 procent mindre. Under utskottsbehandlingen frågade jag om man vid de överarbetningar av prognosen som verkställdes 1972 hade tagit fram nya siffror och räknat om prognoserna för 1980 och 2000, eftersom de i detta fall var av betydelse för det ekonomiska utfallet av byggandet av en eventuell bro—tunnel Malmö—Köpenhamn. Det meddelades att man inte gjort så; man hade inte funnit anledning att omarbeta de siffrorna utan ansåg dem fortfarande relevanta. Siffrorna för 1980 och 2000 gäller under den förutsättningen att man bygger dels en tunnel Helsingborg—Helsingör, dels en bro—tunnel Malmö—Köpenhamn.

Med detta ber jag att få övergå till det jag egentligen begärde ordet för, nämligen frågan hur man skall ordna kollektivtrafiken mellan Malmö och Köpenhamn. Tidigare uppgifter rör det mesta av Öresundstrafiken, alltså både sträckan Helsingborg—-Helsingör och sträckan Malmö—Köpenhamn. Men jag kommer i fortsättningen endast att befatta mig med trafiken på sträckan Malmö—Köpenhamn. I de utredningar som gjorts och som är baserade på nämnda relativt bristfälliga underlag räknar man med att sträckan Köpenhamn—Saltholms flygplats kommer att vid sekelskiftet ha ett resandeantal per år på maximalt 35 miljoner — troligen bara omkring 30 miljoner. För år 1985, under förutsättning att flygplatsen då är klar, räknar man med ett resandeantal mellan Köpenhamn och Saltholm på ungefär 15 miljoner, och trafiken på sträckan Saltholm-—Malmö beräknas i grova drag uppgå till två tredjedelar av den siffran. Det som blir dimensionerande för ett kollektivt trafikmedel är trafiken mellan Saltholm och Köpenhamn, vilket i och för sig är ganska naturligt, eftersom flertalet av de ca 20 000 anställda som man kan räkna med vid Saltholms flygplats kommer att bo i Köpenhamn och dess omgivningar. I utredningen och i propositionen har man bara helt ytligt berört problemet med kollektivtrafik. Man säger att det antal resande som det här rör sig om bör kunna avvecklas med hjälp av bussar i reserverade körfält på bron. Utredningen tillägger att respektive land bör ordna så att bussarna får reserverade körfält även fram till centrala delar av städerna Köpenhamn och Malmö. Det är nog alldeles riktigt att bussar kan klara de här trafik mängderna, i varje fall en bra bit närmare slutet på detta sekel, på själva bron. Vad man däremot inte har beaktat och vad all erfarenhet visar är att det inte finns sådana gatusystem vare sig i Malmö eller i Köpenhamn som kan på ett tillfredsställande sätt medge rimlig framkomst för ett så stort antal bussar som det här blir fråga om. Danmark har möjlighet att senast 1975 begära en omprövning när det gäller den kollektiva trafiken och i stället låta bygga en järnvägsförbindelse mellan flygfältet och Köpenhamn. Sverige skulle då eventuellt kunna fortsätta den linjen in mot Malmö. Jag finner den uppgiften synnerligen förvånande. Trafikexperter världen över anser att järnväg — i detta fall närmast av tunnelbanestandard — är ett alltför kapacitetsstarkt trafikmedel för att avveckla den trafikmängd som jag har talat om nyss. Och i och med att ett trafikmedel är kapacitetsstarkt är det också dyrbart i investering. Jag har haft tillfälle att ta del av siffror bl.a. från Japan, där det gjorts ingående analyser av vilken kapacitet olika kollektiva trafikmedel har och vad de kostar att bygga. Japanerna har ju verkligen erfarenhet både av stora mängder passagerare och av kapacitetsstarka kollektiva transportmedel. De undersökningar som gjorts där visar att en tunnelbana kan avveckla 35 000 och fler passagerare per timme. Tunnelbana behövs alltså inte i fall där man inte har bortåt 35 000 passagerare per maximitimme. Jag har räknat om de tidigare angivna siffrorna och funnit att antalet passagerare under maximitimmen ligger 1985 på högst 10 000 troligen 7 000 — 8 000 — om vi godtar dessa som jag sade förut antagligen alltför högt prognoserade siffror på antalet resenärer. År 2000 kommer man att hamna ganska nära 20 000 passagerare per maximitimme. Japanerna har funnit att ett nytt system — och det här är inte science fiction utan något som är helt utprovat; det kallas VONA System, Vehicle of New Age — har en kapacitet på mellan 5 000 och 19 000 passagerare per maximitimme. Det är egentligen som skräddarsytt för det behov det här kan bli fråga om. Man har i Japan redan beslutat att använda detta system i en av förstäderna till Nagoya, och det kommer att tas i bruk omkring 1978. Det bör alltså vara väl utprövat i god tid tills det kan vara tänkbart att ha behov därav vid en eventuell utbyggnad av Saltholms flygplats. Hur ställer sig då investeringarna när det gäller VONA System i jämförelse exempelvis med en bro och i jämförelse med en tunnelbana? Ja, även det kan jag ge besked om. Man räknar med att en tunnelbana kostar ganska exakt tio gånger så mycket per kilometer att bygga som en VONA System-bana. En motorväg, fyrfilig, enligt japansk modell på pelare, kostar sex gånger så mycket. Jag skall inte fördjupa mig mer i detta utan har bara med mitt anförande velat belysa att utredningarna om hur man skall avveckla den kollektiva trafiken mellan Malmö och Köpenhamn är helt otillfredsställande.

Herr talman!

Jag skall genast anmäla mig som en av de politiker som utan att vara vare sig centerpartist eller kommunist tillhör oppositionen mot bron. Att jag det gör beror främst, men alls inte bara, på att jag är skåning. Huruvida det är en diskvalificerande sak att vara skåning, alldeles särskilt lundabo, framgår inte av Industriförbundets publikation. Däremot framgår det — och det har sagts gång på gång av broanhängarna — att motståndarnas argumentering belastas av att den inte förts fram förrän ”huvudsakligen under 1973”. Själva har broanhängarna, säger de belåtet, hållit på att utreda i 20 år. Men, ärade kammarledamöter! Är det rimligt att i dag fatta ett beslut på basis av utredningar som i långa stycken gjorts från helt andra utgångspunkter än de som i dag är aktuella och som i framtiden ganska säkert blir ännu mera aktuella? Det har inträffat saker som gjort att många gamla begrepp vänts upp och ner. Det nya för mig liksom för de flesta är den växande insikten om att det är nödvändigt att hushålla med resurserna och att de sociala synpunkterna måste väga tyngre mot teknik och effektivitet än vad man ansåg förr i världen. Detta är något som både nationell egoism och internationell solidaritet kräver. Mycket litet av den kunskapen har satt några spår i förslaget om Öresundsbron. Däremot finns den kunskapen bland t.ex. vetenskaparna i Lund, både lärare och elever, och har via deras ståndpunktstagande och deras besked lyckligtvis nått ut också i vidare kretsar. Att som här har skett i debatten svepande avfärda dessa experter som ”tyckare” är orimligt. Jag nämnde nyss nationell egoism. Uttrycket är inte så trevligt. Det låter bättre att exempelvis säga ”önskan att se om sitt eget hus”. Den önskan har vi i Skåne. Personligen menar jag att riksdagsledamöter från Skåne borde arbeta för att dessa önskningar skall kunna tillmötesgås. Med förvåning har jag i mitt klipparkiv sorterat in ett yttrande från en socialdemokratisk kollega i Malmö. Det löd så här: Vi har inte för avsikt att vika för någon opinion. När man som jag tillhör ett parti som menar att hänsyn till folkmeningen, gärna registrerad genom lokala folkomröstningar, är en väsentlig del av en levande demokrati, är ett sådant överhetstänkande helt främmande. Av de aktiva politikerna inom Skånes socialdemokratiska partidistrikt har man fått höra — det stod i Arbetet för en vecka sedan — att de är mycket nöjda med broplanen. Man ser en härlig chans — för att på nytt citera Arbetet — till att införa vad man kallar ”resoluta ingrepp och styrmedel”. Som moderat känner man sig inte särskilt lycklig inför det perspektivet. Vad är det då vi skåningar vill värja oss mot? Vad menar vi med att se om vårt eget hus? Ur en förträfflig katalog på förväntade positiva och befarade negativa konsekvenser av brobygget, som planeringsdirektören vid länsstyrelsen i Malmö har gjort upp, kan jag av de totalt 19 negativa punkterna citera ett par. Ökad biltrafik i Skåne. Det är vi inte särskilt lyckliga åt. Vissa av dessa argument har förlöjligats. Bland mina papper ligger t.ex. ett där en broanhängare förklarar att om bara Sveriges bönder petade sig ordentligt under naglarna, så skulle man återvinna lika mycket jord som Öresundsbron spolierar. I debatten i dag har också broanhängarna sökt värdera ner bortfallet av åkerjord. Deras teknik har varit att påpeka att skånsk åkerjord reduceras av många andra skäl. Detta är naturligtvis sant. Från skånskt håll svaras att just den omständigheten. gnagandet från alla håll, gör att vi måste vara varsamma om varje särskilt tunnland — jag använder här det arealbegreppet, som är förtroget från Skåne, men kanske mindre känt uppåt landet. Det är det marginella som är avgörande. Det är ju här inte bara fråga om brofästen och tillfartsvägar. Det är också fråga om en exploatering för bostäder till folk som i framtiden skall arbeta på Saltholm eller i Köpenhamns centrum och från skånska hittills oexploaterade områden — man har särskilt pekat på Sydvästskåne — skulle få kortare resor än från de bostadsområden som står till buds på danska sidan. Samma påpekande om det marginellas betydelse är på sin plats också beträffande några andra av våra skånska argument. Våra grustillgångar har redan exploaterats hårt. Tål de månntro så mycket mer utan svåra konsekvenser för vattenförsörjningen totalt och för vattenkvaliteten? Geologerna är i varje fall oroade. Redan nu har delar av Österlen stora bekymmer med att grundvattennivåerna har sjunkit. Tröskelproblemet gör sig gällande också när man skall bedöma broförslagets konsekvenser för friluftslivet i Skåne. Utredaren av dessa frågor, riksdagskollegan Alf Pettersson i Malmö har blivit framställd som utlänningshatare, när hans utredning erinrat om att det står ungefär 12 cm badbar kust till förfogande per skåning. Det låter inte mycket, särskilt om man betänker att skåningarna har ord om sig att vara ganska breda. Ännu går det i stort sett hyggligt att komma till vid badplatserna, men den beräknade veckoslutsinvasionen via bron från Danmark och kontinenten kan förstöra trivseln för alla, både för oss skåningar och för de tillresande. Vad som gäller badstränderna gäller också strövområdena. Herr Svensson i Malmö redovisade detta så övertygande i förmiddags att jag inte har något att tillägga om riskerna för hård förslitning av det skånska landskapet, något som i sin tur kan tvinga fram inskränkningar i allemansrätten. I lokal skånsk press och i debattinlägg från ekologer, naturgeografer och andra har dessa synpunkter också förts fram. Så skall jag be att få säga några ord om den nordiska aspekten. För oss skåningar innebär den främst relationerna till våra nabor danskarna. Samme socialdemokratiske Malmöriksdagsman, som karskt förklarat sig vägra att vika för någon opinion, har enligt tidningsreferat också förklarat att ett nej till bron skulle vara att bygga en Berlinmur mellan länderna. Uttrycket Berlinmur har till min förvåning använts också här i dagens debatt. Det groteska påståendet svarar dåligt mot de gemytliga resmöjligheter, som vi har nu med båtar som kilar var tionde eller femtonde minut mellan Helsingborg och Helsingör och med goda valmöjligheter också när man vill resa mellan centrum i Malmö och centrum i Köpenhamn. Nej, persontrafiken har faktiskt i vanliga fall inga problem. Däremot är det helt klart, att godstrafiken inte går lika hindersfritt som persontrafiken. Vi vet, att godsvagnar kan få stå och vänta på att tas över Sundet. Därför ter sig järnvägstunneln mellan Helsingborg och Helsingör som mycket välkommen. Att prioritera den förefaller mycket rimligt. Ett sådant beslut tycks tyvärr inte vara möjligt med den uppläggning som regeringsförhandlingarna haft. Näst bäst hade det, menar jag, varit att driva planeringen för HH-tunneln och KM-bron parallellt, och då med invägning av de nya synpunkter, som förts fram av vetenskapare och av en intresserad allmänhet. Punkt 2 i utskottsbetänkandet är ett försök i den riktningen men innebär alls ingen garanti för att tunnelprojektet skall kunna hävda sig. I den situationen anmäler jag mig — följdriktigt tycker jag — som en av de skåningar som utan att vara vare sig centerpartist eller kommunist anser att vi inte i dag bör spela bort vår handlingsfrihet. Därför kommer jag att rösta med reservationen 1.

Herr talman! Häromdagen läste jag en informationsbroschyr från Malmö kommun. I den fick man ta del av en lång uppräkning av kulturaktiviteter inom kommunen. På ett ställe kunde man läsa följande: ”Behöver vi redovisa någon kultur i vanlig bemärkelse i Malmö? Skåne som är kultur i sig självt, det Skåne som aldrig kan fås för några som helst kulturanslag. Förnimmelsen inne i stan av ett omgivande kulturlandskap.” Ja, visst har han rätt, författaren till dessa rader. Sydvästskåne är vårt lands äldsta kulturbygd. Man kan följa perspektivet bakåt i tiden i över 5 000 år, från stenåldersbönderna fram till våra dagars jordbruksbygd. Att bevara det sydvästskånska landskapet borde vara en riksangelägenhet, inte bara som urgammal kulturhistorisk miljö utan också — inte minst viktigt i en svältande värld — därför att regionen inuefattar i sig Europas förnämligaste åkerjord. Allt detta löper nu risk att förstöras. Min första reaktion när jag läste raderna i informationstidskriften var denna: Skall innevånarna i Malmö, med omgivningar, även i fortsättningen kunna känna sig omgivna av ett kulturlandskap, då borde man gå man ur huse för att stoppa den planerade motorvägen Malmö—Köpenhamn. Kommer denna till stånd får vi ett industrilandskap runt Malmö—Lund. Fabriker, bostäder, tillfartsvägar och trafikkaruseller kommer inte bara att medföra asfaltering av vår bästa åkerjord utan också obönhörligen att leda till ökad koncentration i ett redan tättbefolkat område. De nödvändiga tillfartsvägarna innebär dessutom en så hård belastning på vår ekonomi att man har anledning fråga vad som blir över för upprustning av landets övriga vägnät. En broförbindelse på Malmö— Köpenhamnsleden kommer att i första hand bli en lokal trafikled, en förbindelselänk mellan två storstäder. Den kommer att till största delen utnyttjas för nöjeskörning, i den mån det i energibristens dagar finns utrymme för denna sort av sam färdsel. Skall en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark komma till stånd, bör den vara vid Öresunds smalaste del, nämligen mellan Helsingborg och Helsingör. Trafiken från övriga Sverige, från Norge och från Finland har till största delen gått där. Det är den kortaste och rakaste vägen. En spårbunden trafik genom en järnvägstunnel, dubbelspårig och med insättande av biltåg, skulle lösa trafikproblemen i Öresundsregionen för lång tid framöver. I och med att tågen kom bort från färjorna på sträckan Helsingborg—Helsingör skulle deras kapacitet ökas så avsevärt att den mer än väl räckte till för övrig trafik. Rent lokalt skulle detta också innebära en lösning på den segslitna och besvärliga bangårdsfrågan i Helsingborg. En satsning på kollektivtrafik, spårbunden sådan, måste anses som en bättre lösning än en vägförbindelse — både snabbare och trafiksäkrare. Det är även värt att hålla i minnet att båttransporter är sex gånger mindre energikrävande än biltransporter. Stora investeringar har gjorts i tonnage och hamnar, och de bör till fullo utnyttjas. Sjöfartsnäring, färjor och hamnverksamhet sysselsätter många människor. Dessa riskerar genom tillkomsten av en bro att bli friställda, med allt vad detta innebär av svårlösta problem för samhället och den enskilde. Herr talman! Jag skall inte ytterligare förlänga debatten. Jag vill bara som min åsikt framhålla, att fattar Sveriges riksdag här i dag ett beslut om en broförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn, då är detta ett av de olyckligaste beslut som någonsin har tagits över huvudet på de berörda människorna.

Herr talman! Frågan om fasta förbindelser över Öresund har nära nog varit ett årligen återkommande överläggningsämne på Nordiska rådets dagordning. Det är också i hög grad ett gemensamt nordiskt intresse att trafikfrågorna i Öresund får en framsynt lösning, detta inte bara för Sverige och Danmark utan jämväl för Norge och Finland och de länder som gränsar till Norden. När Nordiska rådet 1971 rekommenderade de svenska och danska regeringarna att snarast träffa en överenskommelse om en fast förbindelse över Öresund jämte en storflygplats på Saltholm skedde detta i allra största enighet inom rådet. Vid den senaste sessionen, i Oslo i våras, hälsades förberedelserna för planernas förverkligande med tillfredsställelse från alla håll. Äntligen skulle en sedan länge diskuterad fråga omsättas i praktisk handling, äntligen skulle omfattande utredningar och överläggningar leda till resultat och inte vara bara välvilliga ord om nordiskt samarbete på trafikpolitikens område. Det var i februari i år. Som framgått av dagens debatt synes mycket vatten ha runnit i Öresund sedan dess. Jag skall inte närmare gå in på denna debatt, även om mycket vore att säga; det skulle i stora stycken bli fråga om en upprepning. Herr Regnéll påminde om vad som skrivits i pressen om vissa uttalanden i en debatt nere i Skåne; det har påståtts att jag i ett visst sammanhang skulle ha sagt att det vore som att bygga upp en Berlinmur mellan folken, om vi inte förverkligade Öresundsbron. Den citatkonsten får stå för de berörda tidningarna. Mitt yttrande gällde en diskussion, av vilken det framgick att debattdeltagarna i det seminarium det var fråga om hade den meningen att vi skulle hindra tyskar och danskar att komma till Skåne. Annars skulle de, som man uttryckte det, översvämma Skåne. Jag tyckte att det talet påminde om det man höll på med i Berlin strax efter andra världskriget. Jag har inte begärt ordet för att gå in i lång polemik mot de talare som har varit uppe här tidigare, utan närmast för att anlägga även en annan aspekt på det nordiska samarbetet. Men låt mig först till trafikutskottet framföra en gratulation för dess balanserade betänkande, inte minst i fråga om det avsnitt som behandlar regionalpolitiska och miljömässiga problem i Öresundsregionen. Personligen anser jag att utskottet i mycket stor utsträckning tagit hänsyn till den debatt som föregått det beslut som vi om någon timme kommer att fatta här i kammaren. De problem som uppstår omkring Öresundsregionen måste enligt min mening lösas i samarbete mellan de berörda kommunerna på båda sidor om sundet. Här fordras i högsta grad ett kommunalt samarbete över de nordiska riksgränserna. Det gäller icke bara trafikpolitiken och problemet med föroreningarna i Öresund utan också sådana frågor som berör friluftslivet och reserverandet av rekreationsområden för befolkningen på båda sidor om sundet. Sedan andra världskrigets slut har det pågått ett sådant kommunalt samarbete i det s.k. Öresundsrådet, som har tillkommit på initiativ av det socialdemokratiska partidistriktet i Skåne. Detta samarbete har emellertid haft sina begränsningar i det att bindande överenskommelser icke kan träffas inom de nu rådande kommunallagarnas ram. Redan 1967 väcktes förslag i Nordiska rådet om att rådet måtte rekommendera regeringarna att låta genomföra sådana ändringar i kommunallagstiftningen och annan lagstiftning att fasta och legala former skapades för samarbete mellan kommuner över riksgränserna. År 1969 beslutade Nordiska rådet att rekommendera regeringarna att utreda denna fråga. I år har den kommitté som sysslat med frågan lämnat en rapport. Rådet har nu i höst behandlat rapporten och uppdragit åt nordiska ministerrådet att föra frågan vidare till beslut. Jag hoppas att det inte skall ta lång tid innan vi inom Nordiska rådet presenteras lösningar. Men jag skall inte gå in på tekniska lösningar av denna mycket komplicerade fråga. Jag har endast med det anförda velat uppmärksamma behovet av att fasta former skapas för samarbetet mellan de svenska och danska kommunerna inom Öresundsregionen. Det är lika viktigt med sådant samarbete mellan kommunerna på ömse sidor om sundet som mellan kommunerna i det egna landet för att man skall komma till rätta med de problem som diskuteras i detta sammanhang. När det gäller den regionalpolitiska planeringen kan vi inte ensidigt se på förhållandena på den ena eller andra sidan av sundet. Det här föreliggande paketet berör i hög grad den regionalpolitiska planeringen av Öresundsregionen. Trots att det här går en riksgräns har vi många gemensamma intressen när det gäller att skapa en miljövänlig planering av regionen kring Öresund. Därvid har trafikplaneringen en central betydelse. Det vill jag gärna understryka, även om jag inte hör till dem som tror att den har en så styrande effekt som man har gjort gällande i den allmänna debatten — att den skulle leda till att vi i Malmö skulle få nära nog ett Ruhrområde. Vi har i dag helt andra möjligheter att styra utvecklingen. Ser vi på den nya vägplaneringen, så finner vi att det inte — som när man på sin tid byggde järnvägar i Sverige — uppstår bostadsbebyggelse kring dessa nya stråk. Genom att vi bygger dessa stora vägar är det tvärtom möjligt att undvika den hårda trafiken i de små samhällena, vilka ofta passeras av de tidigare landsvägsförbindelserna. Det finns exempel på detta på nära håll nere i Skåne för den som vill intressera sig för dessa frågor. Att man i Kastrup vill komma bort från flygbullret är lika förståeligt som att vi i Malmö vill komma bort från flygbullret i Bulltofta. Att danskarna slår vakt om sina bokskogar och friluftsområden på norra Själland är lika naturligt som att vi inte vill offra våra områden. Därför har beslutet om en flyttning av flygplatsen från Kastrup framkommit. Det hänger samman med att när de första planerna på ett utbyggt Köpenhamn visade mot en kraftig utbyggnad norrut, så avvisades det av den danska befolkningen med hänsyn till de stora friluftsområden som sålunda skulle offras och inte minst med hänsyn till den goda åkerjord på norra Själland som då måste användas för vägar. Jag vill säga vännerna som talat för en större landsvägstrafik över leden Helsingborg-—Helsingör, att den skulle betyda ytterligare exploatering av åkerjorden på norra Själland. Det nya Köpenhamn kommer av allt att döma att växa söderut. Det betyder att flygplatsen i Kastrup måste flyttas. Därför har ju tanken på Saltholm framkommit. Jag skall inte närmare gå in på detta. Men jag vill säga att vi när det gäller trafikfrågor måste se hela regionen som en enhet och finna möjligheter att lösa frågorna gemensamt. I det framtida planeringsarbetet vilar, enligt mitt bedömande, ett mycket stort ansvar på kommunerna. Därför är det viktigt att kommunerna får verktyg för att kunna omsätta sina beslut i praktiskt handlande, även över riksgränserna. Lösningen av trafikfrågorna i Öresundsområdet är givetvis en angelägenhet som i högsta grad rör dem som bor i området, även om det samtidigt är ett gemensamt nordiskt intresse att trafikfrågorna får en rationell och framtidsbetonad lösning. Vill vi främja det nordiska samarbetet måste vi också främja kontakterna mellan folken. Det ter sig naturligt att vi i Skåne i det föreliggande förslaget ser en lösning som för lång framtid tillgodoser behovet av snabba och rationella förbindelser icke bara med grannlandet Danmark utan även ut till den övriga världen.

De har föregåtts av debatter och utredningar både i offentlig regi och i organisationernas. De olika uppfattningar och bedömningar som förts till torgs är det givetvis bra att vi har fått ta del av, och det är bra att vi haft en debatt som givit en belysning av problematiken. Fullföljandet av de här planerna kommer inte heller att ske över en natt. Det är fråga om en framtidssatsning på trafikfrågornas lösning i Öresundsregionen. Färdigställandet kommer att ske först i mitten av 1980-talet, och dagens beslut är därför ett principbeslut som för sitt fullföljande kräver detaljprojektering. Därvid bör givetvis de synpunkter som framkommit på skapandet av en god miljö och rationell planering beaktas av både planerare och myndigheter i såväl statliga som kommunala organ. I det arbetet utgör enligt mina bedömningar trafikutskottets betänkande ett beaktansvärt dokument. I kvällens debatt har både herr Regnéll och herr Werner i Malmö framfört synpunkter och på sitt sätt indirekt polemiserat mot mig. Jag vill därför säga att den opinion jag stöder mig på är den skånska arbetarrörelsen och det finns inte någon anledning för mig att vid den här tidpunkten gå in i en slagväxling i ord med dessa båda talare. Men jag vill gärna till kammarens protokoll, herr talman, få antecknat det uttalande som gjorts av Skånes socialdemokratiska partidistrikt efter synnerligen ingående diskussioner under många år vid överläggningar och konferenser kring de här frågorna. Vi började faktiskt redan 1946 att diskutera dessa ting. I det uttalande som har gjorts inför detta beslut och som jag alltså grundar mitt ställningstagande på står det: ”Hittills gjorda prognoser för trafikutvecklingen i Öresund har överflyglats av verkligheten. Framtida trafikökningar blir med sannolikhet ännu större. Utan fasta förbindelser över sundet framtvingas nya färjor och färjehamnar, omfattande parkeringsutrymmen, tilloch frånfartsleder som innebär stora kostnader och svåra ingrepp i en redan hårt ansträngd miljö. Riskerna för kollisioner mellan den tvärgående och den längsgående sjötrafiken ökar allvarligt. Det är konsekvenser som det skulle vara ansvarslöst att förbise. Årtionden av utredningsarbete har bestyrkt att fasta förbindelser över Öresund är nödvändiga. Nordiska rådet har upprepade gånger rekommenderat en sådan lösning. En preliminär överenskommelse härom har också träffats mellan den danska och den svenska regeringen. Överenskommelsen, som förelagts riksdagen för avgörande, avser dels en vägförbindelse mellan Köpenhamn och Malmö, dels en järnvägsförbindelse mellan Helsingör och Helsingborg. Arbetena på de båda lederna skall enligt propositionen löpa i stort sett jämsides. Det är enligt vår mening önskvärt att de i bägge fallen kan slutföras samtidigt 1985. Enligt förslaget skall Sverige finansiera och bygga KM-leden. Ett statligt bolag skapas för både projekteringsoch byggnadsarbetena samt senare för driften av leden. I regeringsförslaget påpekas, att särskilda arrangemang kommer att vidtas för att gynna kollektivtrafiken över bron. Man åsyftar bl.a. avgiftssystemet och anordningar, som medger övergång till något spårbundet system. Vi hälsar detta med stor tillfredsställelse. För oss är det ett oeftergivligt krav att den kollektiva trafiken över bron prioriteras. Socialdemokratiska partidistriktet i Skåne har engagerat sig starkt i vakthållningen kring värdefull natur och de viktiga fritidsoch miljöfrågorna. Vi kommer att göra det även i samband med anläggandet av fasta förbindelser över Öresund. Farhågor har uttalats för en ensidig industrilokalisering till Öresundsregionen. Det ska självklart förhindras. Samhället har redan nu styrmedel i sin hand, men visar det sig nödvändigt kommer vi tveklöst att förorda ytterligare sådana. Utvecklingen ska tvingas in i spår, som kan accepteras av ett samhälle där människan sätts före marknadskrafternas fria spel. Den inverkan två fasta förbindelser över Öresund kan förväntas få på näringsliv och samhällsbyggande ska inte minst gynna de delar av Skåne och södra Sverige, som brottas med sysselsättningsoch andra problem. Att nu på nytt plädera för uppskov med avgörandet är uttryck för en kortsynt negativism, som för alltid kan torpedera hela projektet och vålla enorma svårigheter i en nära framtid. Frågan har utretts så länge, och förts så långt fram, att det nu är fullt möjligt att ta ett principbeslut. Vi förväntar att riksdagen kommer att göra det. Ett sådant beslut är nödvändigt för att kunna gå vidare med återstående planeringar och detaljutredningar. Samtidigt vill vi betona angelägenheten av att länsstyrelser, kommuner, företag, fackliga och politiska organisationer m.fl. bereds tillfälle till insyn i och påverkan av det fortsatta arbetet. Vi vill ha ett brobygge även mellan organisationer, myndigheter och andra intressen. Med målmedvetna planeringsåtgärder och tillräckliga styrmedel bör skapandet av två fasta förbindelser över Öresund få en vid och för oss alla acceptabel effekt.” Ärade kammarledamöter! Bakom detta uttalande står 160 000 organiserade socialdemokrater i Skåne — och de får väl också betraktas som skåningar, herr Regnéll?

Herr talman! Brodebatten har nu pågått nästan en hel dag, och det är naturligtvis ganska meningslöst att än en gång rada upp argumenten för den egna ståndpunkten och bemöta motståndarna i detalj. Jag skall fördenskull nöja mig med några allmänna reflexioner. Det har förekommit en del olustiga inslag i brodebatten, vilka med fördel kunde förpassas till skräphögen. Vi som är motståndare till förslaget om en bro mellan Malmö och Köpenhamn har fått höra att vi är isolationister, reaktionära och utvecklingsfientliga, att vi hyser utlänningsskräck och att vi är nostalgiska Sörgårdenromantiker och att vi på grund av alla dessa tvivelaktiga karaktärsegenskaper motsätter oss en broslagning mellan folken. Sådana utfall visar ju bara argumentnöden hos våra motståndare och förtjänar egentligen inget bemötande. Det har väl ingen verkan. Och för brofrågan har det absolut ingen betydelse. Men jag vill ändå passa på och tala om att jag gillar danskar, tyskar, holländare och andra utlänningar som kommer i min väg, att jag tycker det är bra med umgänge och samarbete över gränserna samt att jag tycker att vi skall sträva framåt, inte bakåt, och att jag sällan gråter över gårdagen. Ur psykologisk synpunkt hyser jag en viss förståelse för den hysteri som utvecklats av broanhängarna. Denna förståelse omfattar även kommunikationsministern Bengt Norling. Han trodde naturligtvis att han gjort något verkligt fint när han rott överenskommelsen med Danmark i hamn. Nu var äntligen ögonblicket kommet att stiga fram på podiet efter ett strävsamt arbete; ögonblicket att bocka och ta emot applåderna från ett hänfört auditorium. Jag har förståelse för att det kunde kännas bittert att applåderna och folkets jubel uteblev i så stor utsträckning som blev fallet. Allt detta förklarar mer än väl, även om det inte ursäktar, alla märkliga utfall från kommunikationsministerns sida mot t.ex. centern och mot folkmajoriteten bland de närmast berörda, dvs. folkmajoriteten i Malmöhus län. Jag är naturligtvis medveten om att allt talar för att kommunikationsministern triumferar här i dag; att någon ledamot av den socialdemokratiska monoliten här i kammaren skulle ha någon annan uppfattning än regeringen är förstås otänkbart. Man skall inte begära det orimliga. Men jag vill, trots det herr Adamsson nu försäkrade, påstå att man illa lyssnat på rörelsen i Skåne i den här frågan. Jag har varit med på åtskilliga sammankomster, såväl före som efter valet, där brofrågan diskuterats, och jag måste säga att det varit svårt att hitta några entusiastiska socialdemokratiska regeringsanhängare i den här frågan; i den mån socialdemokraterna över huvud taget ställt upp — det har förekommit att den socialdemokratiska stolen stått helt tom. En påtaglig benägenhet till frånvaro har över huvud taget karakteriserat broanhängarna. I det senaste numret av tidningen Lundagård lämnas en gripande skildring av vilken möda studentaftonutskottet lagt ner på att försöka få till stånd en stor allmän debatt på Akademiska föreningen. Att få tag på debattglada bromotståndare var ingen svårighet, det var bara att välja och vraka; men att få tag på broanhängare som ville gå i bräschen för sin sak visade sig stört omöjligt. Debatten fick inhiberas. Varför denna påtagliga ovilja att se den befolkning i ögonen som påstås längta och sukta efter brobygget? Nu såg det i höstas ett slag ut som om det trots allt skulle gå att samla en riksdagsmajoritet mot regeringsförslaget. Men så röt herr Bohman till i sin riksdagsgrupp och undanröjde därmed alla möjligheter till moderation. Detta spred naturligtvis en pinsam förvirring bland alla de moderata deltagarna i lokala debatter i Skåne som ivrigt försäkrat att de tycker precis som centern i den här frågan. De kände sig onekligen litet vilsna; detta gällde inte minst moderaternas jordbrukarråd i Skåne. Vad gäller moderaterna här i riksdagen har jag lagt märke till att de visat en berömvärd energi när det gällt att rädda hotade älvar i Lappmarken. Jag håller dem räkning för detta, det visar en betydande oegennytta. Ingen kan naturligtvis beskylla sydsvenska moderater för att ha intressen i norrländska renbeten. Nu har debatten här i kammaren visat att några skånska moderata riksdagsmän inte bara är intresserade av miljön i Norrland utan också har en viss känsla för miljön i sin hembygd. Det är bra. Det visar också att man har kontakt med den breda opinionen inom sitt eget parti. Vad som kan beklagas är att de här åsyftade skånska riksdagsmännen inte haft tyngd nog att påverka sitt eget parti i denna för hela den skånska regionen så viktiga fråga. För mina mittenbröder har uppenbarligen den här frågan varit en betydande plåga. Man har under senare år inom folkpartiet visat ett berömvärt intresse för om inte regionalpolitik i stort så dock den viktiga sektor inom regionalpolitiken som gäller den mänskliga miljön. Vi har inom centern med glädje och intresse noterat detta. Desto mer beklagligt är det naturligtvis att det fördjupade studium av det liberala idéarvet som nu lär pågå inom folkpartiet gett som ett första påtagligt resultat att folkpartiets majoritet sluter upp kring regeringens region-, trafikoch miljöpolitik i denna viktiga region-, trafikoch miljöpolitiska fråga. Det bör i rättvisans namn tilläggas att liberalismens inneboende flexibilitet även i denna fråga visat att man kan komma till helt motstridiga slutsatser även efter ett fördjupat studium. Så som opinionen inom folkpartiet i Malmöhus län kommit till uttryck är det dock helt korrekt att påstå att folkpartiets partilinje här i riksdagen inte har något stöd inom majoriteten av folkpartister där nere. Framstående folkpartister på det lokala planet har ställt sig i spetsen för motståndet mot bron, och vid de sammankomster jag deltagit i har alltid folkpartirepresentanterna helhjärtat och mycket kraftfullt slutit upp bakom centerns linje. Jag har naturligtvis med tillfredsställelse noterat att några framträdande folkpartister här i riksdagen motionerat mot bron. Det är dock beklagligt att deras tolkning av liberalismen inte vunnit gehör som partidoktrin. Så har vi den allmänna partipolitiskt obundna opinionen i Skåne — opinionen mot bron. Kring denna opinion har det blivit en mycket bred uppslutning av människor som haft sina partipolitiska sympatier i de mest skilda läger. Denna opinion har av broanhängarna avfärdats som uppburen av oansvariga, dåligt informerade och av överspända känslor drivna människor. Sådana inslag har förekommit även i debatten här i dag. Således ansåg herr Lothigius att denna opinion omöjligt kunde vara så informerad som herr Lothigius. För säkerhets skull lade han också till att det inte går att föra ut denna fråga till det svenska folket. Det hela blev inte bättre av herr Komstedts inhopp eller genom herr Norlings mot den partipolitiskt obundna opinionsrörelsen hotfullt mullrande inlägg. Hela det synsätt som dessa herrar gav uttryck åt är rätt skrämmande. Vilken uppgift är viktigare för oss riksdagsmän än att föra ut de stora frågorna till våra väljare och till allmänheten och att lyhört ta intryck av vad svenska folket tycker och tänker? Så självtillräckliga och självgoda får vi inte vara att vi tror att all vishet och kunskap en gång för alla är samlad i det här huset. Vi får inte heller vara så prestigebundna och insnörda att vi vägrar att ändra uppfattning när verkligheten rasar över oss med nya fakta och nya värderingar. Det farligaste av allt är att istadigt fatta beslut som bygger på föråldrade värderingar och överspelade fakta. Ett sådant handlande bidrar sannerligen inte till att förstärka tilltron till de politiska beslutsfattarna. Eftersom jag bor i det område där debatten gått hetast har jag kommit i kontakt med ganska många som tillhör de olika organisationer som protesterat mot bron. Och jag kan försäkra kammarens ledamöter att flertalet av dem jag mött har varit utomordentligt välorienterade och väl inlästa på de frågor det här gäller. Det rör sig således inte alls om några hastigt hoprafsade plakatbärare, som broanhängarna vill göra gällande. Det är i stället människor som tagit det komplex av frågor det här gäller mycket seriöst, och bland dem finns många som är mycket framstående experter inom såväl sam hällsplanering som miljövård. Jag har fått i min hand ett upprop mot brobeslutet, ett upprop som är undertecknat av 137 professorer, docenter och andra akademiska lärare i ämnena ekologi, kulturgeografi, teknologi, samhällsplanering och sociologi vid Lunds universitet. Det är väl bl.a. dessa personer som herr Komstedt föraktfullt vill hänföra till kategorin proffessionella demonstranter. Personligen hyser jag betydande tilltro till dessa personers sakkunskap. Att de dessutom har ett intensivt engagemang i miljöfrågorna som sådana vill jag sannerligen inte se som något negativt. Det är viktigt att alla goda krafter medverkar i den kontinuerliga bevakning av miljövärdena som jag anser vara nödvändig såväl på kort som på lång sikt. Sedan vill jag gärna tillägga att alldeles oavsett vad socialdemokrater och moderater tycker får de nog vänja sig vid att folk utanför regering och riksdag lägger sig i de frågor som vi här har att avgöra. Jag tycker det är bra att folk engagerar sig och lägger sig i. Det vitaliserar, breddar och fördjupar demokratin. Nu kan man naturligtvis ställa sig frågan hur det kan komma sig att denna brofråga som så länge debatterats och som får sin final här i kväll har gått så snett som den har gjort. Svaret på den frågan finns involverat i det anförande som herr Johansson i Stockholm höll tidigare i dag. Det grundläggande felet är att i den mån vi har planering i det här landet, så är det en snäv sektorsplanering. Skall man bygga en väg så diskuterar man vägens sträckning, det sätt på vilket den skall byggas, dvs. tekniken, samt de direkta kostnaderna. När man kräver att vägbyggandet skall sättas in i ett vidare sammanhang blir man beskylld för att vara osaklig och vittutsvävande. Detsamma gäller den aktuella brofrågan. Själva bron över Öresund är naturligtvis endast en del av ett större och viktigare problemkomplex. Och detta problemkomplex har många viktiga komponenter. Ytterst gäller det frågan hur vi skall åstadkomma en god boendemiljö i ordets vidaste bemärkelse för de människor som under alla omständigheter kommer att bo i västra Skåne. En övergripande analys borde naturligtvis innefatta hur många människor som kan tänkas rymmas i området om kravet på en god miljö skall kunna upprätthållas. Den borde innefatta hur vi skall tillförsäkra människorna tillgång till strandområden och andra skyddade naturområden för fritid och rekreation. Den borde innefatta hur vi skall klara bullerproblem och luftföroreningar och hur vi på bästa sätt skall skydda den främsta naturtillgången i Skåne, jorden, från en fortgående exploatering. Och i analysen av de här frågorna måste naturligtvis trafikpolitiken vävas in som en integrerande del. Slutligen, herr talman, ett par korta repliker till socialdemokrater som talade före middagspausen. Herr Johnsson i Blentarp kastade sig med frenesi över centern med en veklagan över att landstinget inte har större inflytande på planeringsfrågorna. Hur följer herr Johnsson egentligen med vad som händer här i riksdagen? År efter år har centern krävt att landstingen skall få hand om den övergripande planeringen. År efter år har herr Johnsson sitt parti trogen röstat mot detta. Men om det nu är så att herr Johnsson i dag har ändrat mening så noterar vi naturligtvis detta med tacksamhet. Det vore mig fjärran att anklaga en syndare som omvänder sig även om han omvänder sig sent. Jag vill bara uttrycka förhoppningen att omvändelsen står sig till nästa votering om länsdemokratin. Herr Jönsson i Malmö ville göra gällande att vårt ställningstagande här i dag skulle vara uttryck för något slags förakt för Malmö och för något slags negativism mot dem som bor där. Hur herr Jönssons tänkande kunnat leda honom därhän kommer väl att tillhöra de olösliga gåtorna, när den debatten en gång kommer att analyseras.